Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. I princip har vi nog samma uppfattning. Min fråga är främst föranledd av det system som tillämpas vid bemanning av isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg. Dessa bemannas av därtill kommenderade stamanställda och värnpliktiga. Frågan har varit föremål för utredning — av en utredning som tillsattes för två och ett halvt år sedan med syfte att se över möjligheterna till en ändring. Isbrytarverksamheten är alltigenom en civil uppgift på samma sätt som verksamheten t.ex. vid SJ eller vid inrikesflyget. Ett civilt verk, sjöfartsverket, står för fartygen. Det är civila fartyg som assisteras, det är civila hamnar och det är civila industrier som ges service. Man kan fråga sig om det inte skulle vara rimligt att militär verksamhet fick skötas av militärer och civil verksamhet av civila. Om det inte är befogat att ha militärer som kör SJ:s tåg eller flyger inrikesflygets plan är det inte heller befogat med militärer i isbrytarna. Nu är den nyss nämnda utredningen klar och dess betänkande är ute på remiss. Utredningen föreslår fortsatt militär bemanning och i stort sett oförändrade förhållanden. Huvudargumentet för det är att kostnaderna blir större med civil bemanning. Och varför? Jo, enligt utredningen — som bl.a. fått synpunkter från chefen för marinen — är ett av skälen att förhållandena ombord, sådana som de nu är, inte skulle accepteras av en facklig organisation, Det skulle krävas bostäder av en annan utformning och annan kvalitet, och det skulle medföra ombyggnadskostnader. Vidare skulle, säger utredningen, lönekostnaderna bli väsentligt högre om man blev tvungen att förhandla med civila fackliga organisationer om löneförmånerna. Man reser farhågor för att det av olika anledningar, med nuvarande förhållanden, skulle vara svårt att få personal för viss tjänstgöring, eftersom arbetet framstår som föga attraktivt. Härav följer att man vill behålla nuvarande förhållanden, som inte kan accepteras av civila fackliga organisationer, och man vill ha möjlighet att kommendera folk till tjänstgöringen i fråga, vilket förutsätter militär lydnadsplikt.

Herr talman! Jag är medveten om att Birger Rosqvist har drivit frågan om isbrytare mycket länge i riksdagen och kan den utan och innan. Jag är också medveten om att han ställde en fråga till förre kommunikationsministern i samma ärende för kort tid sedan. Innan jag går in på själva isbrytarfrågan vill jag emellertid svara Birger Rosqvist på frågan om den generella principen: Ett utbyte av värnpliktiga mot civil personal för andra uppgifter har successivt ägt rum under de senaste åren i den mån uppgifterna inte varit av betydelse för de värnpliktigas uppgifter i krig. Jag syftar då på civil personal som anställs i stället för handräckningsvärnpliktiga, bl.a. till militära matinrättningar och mässar och för lokalvårdsuppgifter — just därför att sådana uppgifter inte är av betydelse för värnpliktigas krigsuppgifter. När det däremot gäller värnpliktigas tjänstgöring på isbrytare och sjömätningsfartyg har Birger Rosqvist alldeles rätt när han säger att det i oktober lades fram en av sjöfartsverket gjord utredning för kommunikationsministern och att den utredningen nu är på remiss. Följaktligen har regeringen inte kunnat ta ställning till denna fråga, som alltså ur regeringens synpunkt inte är avgjord på något sätt. Men Birger Rosqvist har rätt att fordra ett mer konkret svar av mig på frågan hur jag ser på det hela ur försvarets synvinkel: I mitt första svar antydde jag att man kunde försvara det förhållandet att värnpliktiga fullgör civila arbetsuppgifter — om de samtidigt blir föremål för en övning som har direkt militärt värde. Jag tror att både isbrytartjänsten och sjömätningstjänsten har direkt militärt värde. I synnerhet tror jag att det blir fallet när vi får den nya befälsordning som riksdagen har beslutat för några år sedan och som börjar tillämpas första gången nästa år. Då uppstår nämligen för marinens del en konkret brist på arbetsplatser ombord på fartyg, och den bristen kan i stor utsträckning avhjälpas om marinen får behålla isbrytartjänsten och sjömätningstjänsten.

Herr talman! Huvudargumentet för att behålla den här bemanningen, såsom utredningen har sett på det hela, är kostnadsfrågan, vilket jag tidigare relaterat. Kostnaderna skulle bli väsentligt högre om man skulle övergå till civil bemanning. Det kan diskuteras om kostnaderna skulle bli så stora som utredningen utgått från, men när man tar som motivering att det blir en fördyring om man blir tvungen att förhandla med civila fackliga organisationer — då tycker jag att man uttalar sig i strid med arbetsrätten, men det kanske inte är det vi skall diskutera i det här sammanhanget. Försvarsministern sade i sitt svar att en övergång till civil bemanning endast kan ske successivt under förutsättning att personella resurser kunde ställas till förfogande. Men det här är en civil uppgift, och det är inte så märkligt om de civila fackliga organisationerna trycker på. Det finns nämligen en mycket hög arbetslöshet bland sjöfolk — både befäl och sådana i manskapsgrad — och det är ingenting som i dag talar för att handelsflottan åter skulle öka, utan vi kommer att ha stor arbetslöshet på det här området. Då ser sjöfolket det här på det sättet att militär personal tar jobben från de civilanställda — man kan inom ett visst område gå vid sidan om vedertagen facklig praxis, dvs. förhandlingsrätt etc. Det är precis samma metod som tillämpas av s.k. bekvämlighetsredare. Där går man vid sidan av avtal och förordningar och kan därigenom segla billigare. Den svenska flaggan, kombinerad med militärt befälstecken, blir i det här fallet en ren bekvämlighetsflagg — likadan som den liberianska, panamanska eller vad det nu gäller — därför att man kör dessa fartyg med en billig besättning, beroende på att man slipper fackliga organisationer och de krav som dessa kan ställa när det gäller löner och annat.
Herr talman! Jag har framför allt känt mig skyldig att svara för försvarets del på Birger Rosqvists fråga. Där är mitt svar att det har ett betydande utbildningsvärde för berörd personal att tjänstgöra på isbrytare och på sjömätningsfartyg. Den civila sidan av saken överlåter jag åt min kollega, kommunikationsministern. Jag vill bara påpeka att det handlar om ganska stora pengar. Lönekostnaden på en isbrytare blir tre gånger högre vid civil bemanning, och man måste bygga om för ca 100 milj.kr. Vem, Birger Rosqvist, skall svara för dessa kostnader — vår exportindustri, som framför allt behöver isbrytarnas tjänster, eller statsbudgeten, som är svår att balansera ändå?
Herr talman! Inom de närmaste dagarna kommer riksdagen att fatta beslut med anledning av en varvsproposition, där vi anslår rätt stora medel till byggande av fartyg här i landet. Det sker i viss mån på så sätt att vi subventionerar utländska redare som vill bygga fartyg. Vi skulle nog kunna subventionera så att vi fick ordentliga svenska isbrytare också med sådana bekvämligheter för besättningen att man kunde ha civil bemanning. Sedan är det berättigat att fråga om tjänstgöring ombord på isbrytare har med det militära att göra och vad den tjänstgöringen kan ha för värde i krig. Hur skall tjänstgöring ombord på isbrytare under fredliga förhållanden i isfarvatten kunna omsättas till krigsförhållanden? Försvarsministern har väl inte den uppfattningen att dessa isbrytare under krig skall kunna tjänstgöra i en krigsuppgift? Dessa stora, trögmanövrerade och klumpiga fartyg stora som 8-10-våningshus och som gör några få knop, hur skall de kunna klara sig i ett krig med robotar och annat? Dessutom är de värda 100-150 milj.kr. styck. Är inte fartyg och besättning värda väl mycket för att dra ut för att sänkas?
Herr talman! Sjömätningsfartygen har ett definitivt värde i krig. Däremot har nog Birger Rosqvist rätt, när han säger att isbrytarna är mycket svåranvändbara i krig. Mitt svar förut antydde att det var framför allt utbildningsaspekten som jag satte värde på.
Herr talman! Då är vi överens om att den uppgift som utförs ombord på isbrytarna i fredstid inte är tillämplig för militär personal under krigstid. Därigenom har vi kommit varandra till mötes. Det är också min uppfattning att de värnpliktigas tjänstgöring ombord på isbrytare inte har något värde för Sverige i händelse av krig. Även sjömätningsfartygen utnyttjas för civila uppgifter, och inte heller någon sjömätning lär kunna förekomma i större utsträckning under krigsförhållanden.
Herr talman! Jag förnekar inte att isbrytarnas krigsuppgifter är mycket begränsade. Men att tjänstgöringen har ett utbildningsvärde för personalen vidhåller jag. Vi är inte riktigt överens, även om vi har nalkats varandra.
Herr talman! Vi skiljer oss åt på den punkten. Försvarsministern prioriterar utbildningsvärdet för militär personal på isbrytarna, även om det är litet. Min uppfattning är att man i stället skall skapa sysselsättningstillfällen för 500-700 arbetslösa sjömän. En av anledningarna till att dessa frågor togs upp och att denna utredning tillsattes 1976 var att man då började märka att det blev stor arbetslöshet bland svenskt sjöfolk. För att skapa sysselsättningstillfällen började man överväga om man inte kunde ta steget att gå över till civil bemanning på dessa civila fartyg. Nu har vi folk och nu har vi resurser på både befälsoch manskapssidan. Det vore glädjande om vi kunde bli överens också på den punkten att vi skall hjälpas åt att ge ett stort antal arbetslösa sjömän en framtida trygg sysselsättning.
Herr talman! Birger Rosqvist har förvisso rätt i att om man genomför civil bemanning skulle man få, inte 700 men kanske 600 jobb för arbetslösa civila. Där är vi helt överens. Vem som skall bära kostnaderna för detta och hur det skall läggas upp organisatoriskt ligger dock utanför försvarsdepartementets ram att svara på. Jag vill göra ett extra påpekande beträffande sjömätningsfartygen. De är byggda även såsom minutläggare, vilket gör att de har en direkt uppgift i krigsorganisationen.
Herr talman! Alla sjömätningsfartyg är inte byggda för minutläggning. En hel del av dem är endast byggda såsom logementsfartyg, och sedan har man mindre båtar som man mäter från. Kan vi inte vara överens så långt att vi kan överväga en ändring beträffande isbrytarna i en första etapp? Det skulle ge sysselsättning åt ett stort antal människor. Det skulle vara en betydligt tyngre post än det värde i utbildning för krigsförhållanden som tjänstgöringen i fredliga, civila isbrytare har såväl för den värnpliktiga personalen som för den stamanställda.
Herr talman! Därom är vi överens. Regeringen måste behandla den utredning som har presenterats i kommunikationsdepartementet. Då kommer frågan automatiskt upp till debatt igen.

Herr talman! Roland Brännström har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra handläggningen av de värnpliktigas familjebidragsärenden. Jag vill inledningsvis erinra om att den nya familjebidragslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1978, bl.a. innebar vissa ändringar i beslutsoch besvärsordningen. Enligt tidigare ordning skulle familjebidragsnämnderna inhämta försvarets civilförvaltnings medgivande i vissa ärenden. Civilförvaltningens medgivandebeslut kunde inte överklagas. Numera avgör familjebidragsnämnderna vissa ärenden direkt och civilförvaltningen avgör andra ärenden. Både nämndernas och civilförvaltningens beslut kan överklagas. Avsikten med dessa ändringar var främst att renodla beslutsoch besvärsordningen, garantera en jämn och lika tillämpning av gällande bestämmelser samt även minska belastningen på försvarets civilförvaltning. Frågeställaren konstaterar att värnpliktiga under grundutbildning i ökad utsträckning är familjeförsörjare eller har eget hushåll. Flertalet sådana ärenden där den värnpliktige är familjeförsörjare och har barn, samt även ärenden där ensamboende värnpliktig har haft egen bostad minst sex månader före inryckningen, avgörs av familjebidragsnämnderna. Dessa ärenden har enligt vad jag har inhämtat kunnat avgöras utan någon anmärkningsvärd väntetid. Ärenden som skall avgöras av civilförvaltningen är t.ex. ansökningar om bostadsbidrag från sammanboende värnpliktig utan barn eller ensamboende värnpliktig, som har haft egen bostad kortare tid än sex månader före inryckningen. Dessa ärenden har inte kunnat avgöras i önskvärd takt. Under tiden närmast efter den nya lagens ikraftträdande uppkom en kraftig ärendebalans hos civilförvaltningen. Förhållandet kan delvis förklaras med de betydande personalproblem som uppstod i samband med att verket omlokaliserades till Karlstad i början av september. Vidare innebar den nya lagens övergångsbestämmelser att värnpliktig som fullgjorde tjänstgöring vid lagens ikraftträdande skulle få bidrag enligt den lag, gamla eller nya, som ledde till det förmånligaste bidragsresultatet. En särskild prövning måste därför övergångsvis ske i varje ärende. Sedan september har civilförvaltningen vidtagit personalförstärkningar och andra åtgärder för att minska väntetiderna. Alltjämt uppgår emellertid balansen till ca 2 500 ärenden mot de ca 1 000 ärenden som får anses normalt. Detta är otillfredsställande. Enligt vad jag har inhämtat har civilförvaltningen genom bl.a. ytterligare kraftiga personalförstärkningar påbörjat en massiv insats för att snarast komma till rätta med ärendebalansen. Jag har därför anledning utgå ifrån att civilförvaltningens åtgärder inom en snar framtid kommer att medföra återgång till ett normalt handläggningsläge.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Dess värre innehåller det egentligen ingenting om åtgärder som direkt skulle ha förbättrat de värnpliktigas möjligheter att få ut sina ersättningar inom rimlig tid. Det sägs visserligen att man sätter in extra resurser hos försvarets civilförvaltning, men såvitt jag har kunnat bedöma utifrån uppgifter som är lämnade, kommer de resurserna inte tillnärmelsevis att möjliggöra att bidragen utbetalas inom rimlig tid. Detta är otillfredsställande, och det framgår av svaret att det är en bedömning som vi kan vara överens om. Sanningen är ju den att tusentals unga värnpliktiga rycker in och fullgör en tjänstgöring som samhället ålägger dem, men de möts inte av det som borde vara självklart, nämligen att samhället uppfyller sitt åtagande under värnpliktstjänstgöringen. Vi har nu en ny försvarsminister, som inte haft möjlighet att se på de här frågorna under så lång tid, och den förre departementschefen hade möjligen, enligt hans sätt att se, viktigare saker att handlägga. Men jag tycker att det här är en av de grundläggande frågorna när det gäller det svenska försvaret. Statsmakterna måste klargöra det starka band som finns mellan värnplikten och samhället, och då är det inte tillfredsställande att tillåta en utveckling av det slag som nu har ägt rum. Det är inte underligt att de unga människor som åläggs att göra värnpliktstjänstgöring under tillräckligt svåra ekonomiska villkor dessutom utsätts för en behandling som innebär — detta är klart dokumenterat — att de inte får de bidrag som de är berättigade till för att klara det familjeansvar som de också har vid sidan av sin värnplikt. Jag tycker nog att svaret kunde ha innehållit ett kraftigt understrykande av att resurser verkligen måste sättas in så att ärendebalansen arbetas av inom kortare tid än vad som nu kan bedömas vara möjligt.

Herr talman! Roland Brännström och jag är helt överens om att läget är otillfredsställande och att de värnpliktiga blivit lidande på den nya lagstiftningens genomförande den 1 juli, civilförvaltningens flyttning till Karlstad i början av september och det faktum att de som var inkallade den 1 juli måste få sina bidragsfrågor omprövade så att de fick bästa möjliga utbyte av den gamla eller nya lagen. Roland Brännström frågade mig vilka konkreta åtgärder jag har vidtagit eller avser att vidta. Jag vill då först säga att jag delvis i anledning av detta ärende i förrgår besökte Karlstad, där jag talade med all berörd personal, alltså även handläggarna själva. De lovade mig att de på lördag och söndag kommer att göra en massiv insats i form av övertidsarbete för att i största möjliga utsträckning arbeta ned den här balansen före de helger som kommer. Vidare har vi i fråga om antalet handläggare redan i slutet på september anställt två nya. I början på december överförde man tre tjänstemän från expeditionen i civilförvaltningen till den här enheten, och nu håller man på att nyanställa ytterligare två för att snabbt få upp kapaciteten att behandla ärendena. Vi har vidare gått in i beslutsordningen i civilförvaltningen och flyttat ned beslutsrätten till handläggarna i den utsträckning dessa är kvalificerade att avgöra ärendena. I den mån det skall vara beslutsfattare ovanför handläggarna har vi förstärkt antalet sådana. Jag vill också säga att det för de värnpliktiga som sitter särskilt illa till finns en möjlighet att gå till personalvårdskonsulenten på sitt förband och anhålla om att deras ärenden behandlas med förtur. I så fall har man på civilförvaltningen möjlighet att ta dessa ärenden snabbare än övriga ärenden. Jag räknar med att ärendebalansen i slutet av februari skall ha gått ned så mycket att den är normal.
Herr talman!

Jag tycker nog att det klart bör understrykas att de beslut som fattats här i riksdagen om båda dessa åtgärder inte på något sätt kan utgöra en ursäkt för att försvarets civilförvaltning icke har ställt upp i den utsträckning man har anledning att kräva. Man har försatt våra värnpliktiga i ett förhållande som är otillfredsställande, ett förhållande som långsiktigt kan negativt påverka deras inställning till den försvarsplikt som vi ålägger dem att utföra för samhällets trygghet.
Herr talman! Roland Brännström och jag är helt överens i själva sakfrågan, att man så fort som någonsin är möjligt måste avhjälpa den här situationen. När det gäller ansvaret för att situationen har uppstått vill jag göra ett påpekande som jag inte gjorde i mitt förra inlägg. Den här enheten inom försvarets civilförvaltning förlorade från hösten 1977 till september 1978 24 av 42 av den ordinarie personalen. Det var alltså bara 18 som följde med till Karlstad, och därför uppstod i Karlstad ett enormt nyrekryteringsbehov. Detta är nu fyllt, men det måste anses utgöra något av ett alibi för att enheten inte kunde fungera med oförändrad effektivitet när samtidigt arbetsbördan fördubblades genom dubbelprövningen av ett stort antal ärenden.
Herr talman! Jag tycker nog inte att den ursäkten är särskilt godtagbar, därför att ingen vid vare sig departementet eller försvarets civilförvaltning kunde vara ovetande om hur personalsituationen skulle komma att se ut vid utflyttningstillfället. Personalärendena hanteras ju på sådant sätt att besked ganska snart föreligger om hur många som är beredda att flytta ut med myndigheten. Utifrån sådana besked hade man nog haft möjlighet att möta den uppkomna personalsituationen. Beträffande rekommendationen att tala med personalvårdsassistenterna om förtur och andra typer av möjligheter till bidrag vill jag säga att det nog är den absolut sista utväg man bör anvisa, därför att förtur när det gäller sådana ärenden bara innebär att andra likaberättigade då skjuts åt sidan. Det som minst av allt kan vara önskvärt är att våra värnpliktiga utsätts för nödvändigheten att klara sin ekonomi med socialvårdsbidrag under tjänstgöringstiden.
Herr talman! Frågan om personalutjämning i civilförvaltningen hade varit allvarligare, om inte i hela förvaltningen 70 96 av personalen omsattes på 18 månader i samband med flyttningen till Karlstad. Jag vill också säga att vi överväger i departementet att förstärka civilförvaltningens familjebidragssektion i Karlstad med personalkonsulenter från förbanden för att ytterligare påskynda avverkningen av ärendebalansen. Tyvärr kan, på grund av den årstid vi befinner oss i, denna åtgärd inte bli effektiv förrän i början av 1979.
Herr talman! Jag hoppas att försvarsministern, med den möjlighet han har, lever upp till den målsättning han nu har deklarerat.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är beredd att ställa medel till förfogande för intensifierade insatser så att en förbättring av företagsoch fastighetsstrukturen i Kopparbergs län kan komma till stånd. Det privata jordoch skogsbruket i Kopparbergs län kännetecknas av små och splittrade brukningsenheter. Detta försvårar en rationell skötsel av marken. Problemen inom länet förstärks genom att många fastigheter brukas med samäganderätt. / Den yttre rationaliseringen inom jordoch skogsbruket syftar till att förbättra fastighetsstrukturen i vad avser såväl brukningsenheternas storlek som deras utformning. Samhället främjar via lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna den verksamheten genom rådgivning, ekonomiskt stöd, köp och försäljning av mark samt genom att med stöd av jordförvärvslagen hindra olämpliga förvärv. Vidare arbetar lantmäteriet med att förbättra fastighetsstrukturen genom mer omfattande fastighetsregleringar. Vid sidan av dessa på längre sikt verkande åtgärder förekommer på skogssidan samverkan i olika former mellan skogsägarna för att överbrygga de svårigheter som den rådande strukturen skapar. Det är självfallet angeläget att på olika sätt komma till rätta med de dåliga fastighetsoch brukningsförhållanden som råder i vissa delar av vårt land. Enligt vad jag har erfarit har i Kopparbergs län ett projekt startats inom vilket länsstyrelsen, lantbruksnämnden och skogsvårdsstyrelsen gemensamt arbetar med att förbättra fastighetstrukturen i länet. Det är angeläget att detta arbete fortgår. Det ankommer på de berörda myndigheterna att inom ramen för tillgängliga resurser göra erforderliga prioriteringar.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
Inom länet råder — och det erinrar också statsrådet om i svaret — i vissa områden en mycket svår ägosplittring. Det är ett stort antal små fastigheter med många skiften, ofta med andelar i en mängd samfälligheter. Det stora antalet små och ofullständiga fastigheter ägs dessutom ofta av dödsbon och i vissa fall av andra samäganderättsformer som i stor utsträckning saknar annan anknytning till jordoch skogsbruk än ägandet. Inom avsevärda områden av länets skogsmarker är förhållandena så tilltrasslade, att successiva förbättringsåtgärder ter sig tämligen meningslösa. Där måste genomgripande åtgärder genomföras i ett sammanhang. Ett exempel på hur förhållandena är — om än säkerligen inte det allvarligaste — kan hämtas från Järna socken i Vansbro kommun, där fastighetsreglering nu pågår av omkring 13 000 hektar och där inägojorden och skogsmarken till ca 25 96 ägs av dödsbon. Medelinnehavet per fastighet i förrättningen har beräknats till ca 15 hektar fördelat på fyra skiften. Ungefär 1300 personer berörs av förrättningen. Nu är nedbrytningen av fastighetsbeståndet betydligt värre i andra delar av länet. Förmodligen tillhör Gagnef de områden där det är allra svårast. Det är nödvändigt att en strukturrationalisering på allvar kommer i gång inom Kopparbergs län, och skall detta ske krävs särskilda anslag från statens sida. Det vore olyckligt och till påtaglig skada för samhällsintresset om arbetet med strukturrationaliseringen skulle fördröjas ytterligare på grund av medelsbrist. Som förhållandena nu är omöjliggörs ett rationellt skogsbruk, och detta är till skada för alla parter — markägare, skogsarbetare och industrin — med stora samhällsekonomiska förluster som följd. Den rådande ägosplittringen är också ett hinder för att effektivt begränsa insekternas härjningar i skogen, och inte minst nu, i tider med stormfälld skog, kan detta bli kännbart. Jag är rädd för att ägosplittringen på vissa ställen kommer att omöjliggöra omhändertagande av stormfällt virke. Då kan det bli härdar inte minst för granbarkborren. Jag hoppas att statsrådet kan ge sig tid att besöka länet och på så vis sätta sig in i förhållandena på äganderättens område i Kopparbergs län.
Herr talman! När Ove Karlsson i början av året diskuterade denna fråga med min företrädare Anders Dahlgren var bakgrunden den att länsstyrelsen i Kopparbergs län hade begärt ett anslag för att förbättra fastighetsstrukturen i länet. Den framställningen tillgodosågs inte i budgetarbetet förra året. I sitt svar sade Anders Dahlgren att de berörda myndigheterna i stället fick göra omprioriteringar av sina befintliga resurser. Jag vill till detta säga, att ingenting har hittills kommit mig till del som gör att jag har en annan uppfattning än min företrädare. Jag vill tillägga att jag tror inte att man kan lösa dessa problem enbart med mera pengar. Det är sannolikt minst lika väsentligt att man på andra vägar stärker samhällets möjligheter att påverka förhållandena. Jag kan ge ett exempel. I den nya jordförvärvslagen kommer undantagen från tillståndsprövning att begränsas till att endast avse make och barn. Härigenom kommer fler förvärv att prövas, vilket bl.a. ger ökade möjligheter att i samband med ägarskifte också göra strukturförändringar. Sedan berörde Ove Karlsson i sitt inlägg frågan om dödsbonas förvaltning. Det kommer att tillsättas en utredning med uppgift att lägga fram förslag om begränsning av rätten för dödsbon att äga jordoch skogsbruksfastigheter. Regeringen har för avsikt att inom kort utfärda direktiv i frågan. Jag tror att åtgärder på detta område kommer att få ganska stor betydelse.
Herr talman! Jag är tacksam om det görs någonting för att begränsa den tid under vilken ett dödsbo får bestå, för det hindrar mycket av rationellt arbete i skogen. När det gäller omprioritering av anslagen hoppas jag att också statsrådet är beredd att göra vissa omprioriteringar från departementets sida så att Kopparbergs län får mera pengar för att klara omstruktureringen av jordoch skogsmarken. Det behövs för att man skall få en tillfredsställande fastighetsstruktur i länet. Jag hoppas också att statsrådet är beredd att på ort och ställe se på dessa frågor, så han får klart för sig hur besvärligt det i verkligheten är.

Herr talman! Knut Wachtmeister har mot bakgrund av att ett lasarett utan patienternas vetskap bandat samtalen till akutmottagningen under kvällsoch nattid samt över helger frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att stärka patienternas rättssäkerhet inom sjukvården. Enligt gällande rätt skyddas patientens intresse av sekretess för lämnade uppgifter främst genom regeln om tystnadsplikt för hälsooch sjukvårdspersonal. Sålunda gäller tystnadsplikt för uppgifter som lämnats i förtroende. Vidare gäller förbud mot att obehörigen yppa personliga uppgifter som framkommit på annat sätt. Journal inom den allmänna hälsooch sjukvården är enligt tryckfrihetsförordningen allmän handling. Det innebär emellertid inte att en journal utan vidare får lämnas ut. Enligt 14 § första stycket sekretesslagen får nämligen handlingar i ärenden angående hälsooch sjukvård i princip inte lämnas ut till annan än den handlingen rör, om inte denne samtycker till det. Sådana bandupptagningar som Knut Wachtmeister har berört i sin fråga får anses vara sekretesskyddade på samma sätt som sjukjournaler. Personligen anser jag att patienterna bör i förväg underrättas om att telefonsamtalen spelas in på band. Inom kort kommer förslag till nya bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess inom bl.a. hälsooch sjukvården att remitteras till lagrådet. Enligt vad jag har inhämtat kommer bandupptagningar av det angivna slaget att vara sekretesskyddade också enligt de föreslagna bestämmelserna. Medicinalansvarskommittén har i sitt huvudbetänkande lagt fram vissa förslag om patientjournaler. Kommittén har vidare anfört att hela systemet med patientjournaler bör ses över i särskild ordning. En sådan översyn borde enligt kommitténs mening innefatta inte bara journalerna utan även andra former av patientdokumentation samt dokumentationsmetoderna med hänsyn tagen främst till integritetsintresset. Efter remissbehandling övervägs nu kommitténs förslag i socialdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Till att börja med vill jag anlägga några principiella synpunkter på problemen. Inom sjukvården har den vetenskapliga och tekniska utvecklingen medfört många förbättringar för den vårdsökande allmänheten, men den har också orsakat problem när det gäller den personliga integriteten. Datateknikens intåg har medfört stora administrativa och medicinska fördelar men betyder också att fler och fler uppgifter om patienterna lagras med åtföljande risk att de kommer i orätta händer. Så länge vi hade en omfattande privatläkarkår hade många patienter i allmänhet bara en läkare att anförtro sig åt. Privatläkarnas journaler är inte underkastade sekretesslagens regler. Journalerna är därmed läkarnas egendom och i motsats till de offentliganställda läkarnas journaler inte allmän handling. Sålunda är privatläkarjournalerna mer svåråtkomliga för utomstående. Den fortlöpande minskningen av privatläkarkåren medför att patienterna nu kommer i kontakt med fler läkare, och sekretessbestämmelserna för dem är sålunda dessutom mindre. Ett annat hot mot integriteten är den s.k. bevissäkringslagen som varit i kraft i tre år. Den möjliggör för skattemyndigheterna att ta del av patientjournalerna i fiskalt syfte också utan att misstanke om skattebrott föreligger. En effektiv vård förutsätter ett fullständigt förtroende mellan patient och läkare. Patienten måste kunna känna att vad som anförtros läkaren och övrig vårdpersonal under inga som helst omständigheter får komma i orätta händer. Känner inte patienten den tryggheten kan han eller hon bli benägen att undanhålla uppgifter, vilket naturligtvis kan leda till ett sämre vårdresultat. Det som hänt vid Ängelholms lasarett är förvisso inte ägnat att öka möjligheterna att åstadkomma ett förtroendefullt samarbete mellan patient och vårdpersonal. Jag är naturligtvis tacksam för att bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess kommer att överarbetas, som sjukvårdsministern nyss angav. Det är viktigt att de förbättras, för som jag tidigare anförde blir det fler och fler som har möjlighet att ta del av patientjournalerna. Jag är också glad att sjukvårdsministern delar min uppfattning att patienterna i förväg bör underrättas om att telefonsamtal spelas in. För mig är naturligtvis detta en självklarhet. Man får nu hoppas att det uppseende denna fråga orsakat och sjukvårdsministerns ställningstagande här medför att berört landsting sätter stopp för det ofoget. att stärka patienternas rättssäkerhet inom sjukvården sjukvårdsministern då att ta något initiativ för att få stopp på denna hantering?

Herr talman! I och för sig är det ju inte något märkligt att uppgifter som patient lämnar vid t.ex. telefonsamtal med personalen inom hälsooch sjukvården antecknas och bevaras. Syftet är ju främst att tjäna patientens intresse av god och säker vård i framtiden. Patienten har självfallet också ett intresse av att uppgifterna stannar mellan honom och personalen. Även om det inte föreligger någon allmän skyldighet att tala om att ett telefonsamtal spelas in, anser jag, som jag sade i mitt förra svar, att patienten i förhand bör underrättas om att samtalet spelas in på band. Härvidlag är Knut Wachtmeister och jag helt eniga. Som jag också påpekat i svaret har medicinalansvarskommittén uppmärksammat vissa problem i samband med journalhanteringen och patientdokumentationen och föreslagit att en särskild översyn kommer till stånd. Liksom medicinalansvarskommitténs förslag i övrigt övervägs denna fråga i departementet. Det menar jag är ett svar på Knut Wachtmeisters senaste fråga.
Herr talman! Integritetsproblemen är naturligtvis särskilt stora vid akutmottagningarna, eftersom vårdpersonalen ofta måste ställa frågor för att kunna göra en angelägenhetsgradering. Därför har man t.ex. vid det landsting som jag tillhör, Malmöhus läns, tagit särskild hänsyn till detta under programoch projekteringsarbetet beträffande sjukvårdsbyggnader. Vid de befintliga anläggningarna försöker man avgränsa den enskilda patientens samtal med mottagningssköterskan. Jag beklagar att sjukvårdsministern inte vill säga rent ut att hon tänker ta ett initiativ, om den här hanteringen fortsätter. Kan jag nu inte få ett svar, kan jag blott rekommendera henne att vandra över till justitieministern och behonom vidta de erforderliga åtgärderna.

Herr talman! Riksdagens ekonomiska debatt kommer att föras i former som är anmärkningsvärda. Vid behandlingen av finansutskottets betänkande möter vi om en stund centerpartisten Nils Åsling i opposition mot regeringspartiet och mot det utskottsbetänkande där det yrkas bifall till regeringens förslag om stimulansåtgärder för 1979. Denna opposition utför han märkligt nog också mot sig själv som undertecknare av finansutskottets betänkande. Något senare, vid behandlingen av skatteutskottets betänkande, kommer riksdagen att få höra centerpartisten Alvar Andersson försvara regeringens skatteförslag i lätt modifierat skick. Samma tur genom den politiska geografin, fast åt det motsatta hållet, kommer moderaternas företrädare att beskriva, där man först stöder regeringens ekonomiska politik i finansutskottet för att sedan bekämpa dess skatteförslag i skatteutskottet. Den här röran har folkpartisterna åstadkommit genom en serie mer eller mindre fiffiga manövrer i utskotten. Splittringen mellan de borgerliga partierna gjorde enighet dem emellan i de grundläggande sakfrågorna omöjlig. Strävan att skapa parlamentariskt underlag för regeringens politik ersattes av ett taktikspel med två syften. Det ena var att med formella majoriteter skyla över det faktum att regeringens förslag inte har vunnit stöd i sak. Det andra var att söka hindra att socialdemokratins alternativ kom under riksdagens prövning i slutvoteringar här i kammaren. Som prov på regeringen Ullstens statskonst är resultaten förödande. Riksdagen kommer att fatta sina beslut i något som närmast måste kallas förvirring. Det enda klara utslaget är att det råder stor oenighet i riksdagen om inriktningen av den ekonomiska politiken och om skattepolitiken för framtiden. Regeringen har därmed misslyckats i sin huvuduppgift —-att skapa ett sakligt parlamentariskt underlag för sin politik. Taktikspelet i utskotten har också fått en annan konsekvens. De riktlinjer för den ekonomiska politiken som föreslås av en majoritet i finansutskottet kommer i sak att underkännas och ges ett annat innehåll genom riksdagens beslut om skattepolitiken. Hur omröstningarna i dag än kommer att utfalla innebär de alltså att riksdagen fattar sinsemellan motstridiga beslut. Den här upplösningen av folkpartiets skattedrama reser otvivelaktigt vissa frågor om vilken roll finansutskottet skall spela i riksdagens handläggning av ekonomiska frågor. Den här gången ledde kohandeln mellan de borgerliga partierna till förslag som ligger inom en mindre statsfinansiell ram än finansutskottet förordat. Men om det här förfarandet accepteras är det ju ingenting som hindrar att utgiftsoch skatteförslag i fortsättningen väsentligt överskrider den ram som av finansutskottet angetts som rimlig och försvarbar med hänsyn till det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget. Hela idén om att i ett utskott — finansutskottet — få en sammanhållen 51 prövning av det totala utrymmet för riksdagens utgiftsoch skattebeslut löper med andra ord stor risk att förfuskas. Och, herr talman, det skulle vara av intresse att höra vad finansutskottets ordförande har att säga om den situation som nu har uppstått och hur han tänker hantera den fortsättningsvis. Folkpartiregeringens vantolkning av minoritetsregerandet skapar alltså oro för riksdagens möjligheter att framdeles på ett konsekvent och ansvarsfullt sätt behandla de ekonomiska frågorna. Tyvärr måste man med ännu större oro betrakta vårt lands ekonomiska framtid, om den skall följa de utvecklingslinjer som blivit resultatet av två års borgerlig politik. Under den gångna hösten har idoga försök gjorts att av spillrorna efter trepartiregeringen bygga upp myten om denna regerings stora framgångar inom den ekonomiska politiken. Byggnadsmaterialet består framför allt av den förbättrade bytesbalansen under 1978 och den på sistone avtagande takten iden svenska inflationen. Men de borgerliga partiernas självbelåtenhet över sina prestationer är inte befogad. Det är ingen stor konst att minska underskottet i utrikesaffärerna och att sänka inflationstakten från en mycket hög nivå när man driver ekonomin i stagnation med sjunkande investeringar, växande arbetslöshet och sänkta reallöner som konsekvens. Huruvida den här politiken verkligen lett till de resultat som man nu skryter om får vi besked om först den dag då ekonomin åter nått en normal aktivitet och kan skapa full sysselsättning. Det är bara när yttre och inre balans kan förenas med full sysselsättning och ekonomisk tillväxt som det finns anledning att ta så stora ord i sin mun som de borgerliga partierna redan nu vill göra. Bräckligheten i påståendena om den borgerliga politikens alla välsignelser framgår redan av den beskrivning man gör av den ekonomiska utvecklingen 1979. Man förutser nu en viss uppgång av den ekonomiska aktiviteten. Den är visserligen långt ifrån tillräcklig för att återföra ekonomin till fullt resursutnyttjande. Inte heller väntas arbetslösheten minska. Men aktiviteten och efterfrågan i den svenska ekonomin blir ändå för hög för att vi skall klara ett oförändrat underskott i bytesbalansen. Det väntas i stället öka igen mellan 1978 och 1979 med ca 1,5 miljarder kronor. Det måste tilläggas att utfallet kan bli sämre. Regeringens och utskottsmajoritetens exportprognos bygger på antagandet att den ekonomiska tillväxten i OECD-området nästa år blir lika stor som i år, dvs. 3,5 96. Men allt tyder nu på att tillväxten kommer att försvagas igen under 1979 och allra högst bli 3 96. Det beror framför allt på att den amerikanska konjunkturen väntas bli kraftigt försvagad nästa år. När det gäller det andra huvudmålet för den ekonomiska politiken, kampen mot inflationen, satsar regeringen på den utomordentligt optimistiska bedömningen om 5 96 prisstegring nästa år. Att just den siffran valts kan möjligen ha samband med att den uppfyller prisklausulen i löneavtalen. Men den här prisprognosen har redan ifrågasatts på flera håll, t.ex. av Industriförbundets ekonomer, som tror på en prisstegring med 7,5 96 1979. Och skepsisen är befogad. Den svenska ekonomin har ett enormt överhäng Nr 54 av uppladdad likviditet i näringsliv och banker, som har uppstått genom det Torsdagen den stora och snabbt växande statliga budgetunderskottet. Utan en klar omlägg — 14 december 1978 ning av finanspolitiken förefaller det ofrånkomligt att Sverige går mot en ny inflationskris. Sanningen är bara alltför uppenbar. Svensk ekonomi har inte återvunnit den styrka som krävs för att klara både balans och full sysselsättning. Ihåligheten i det borgerliga skrytet på denna punkt avslöjas i full skala av den nya långtidsutredningen. Den räknar med att Sveriges underskott i bytesbalansen ännu år 1983 är 5 miljarder kronor samtidigt som arbetslösheten ligger på 80 000 personer och reallöneutvecklingen stagnerar under de kommande fem åren. För att nå det resultatet har man ändå tvingats visa en närmast halsbrytande djärvhet i sina antaganden om en snabb produktivitetsstegring och en låg kostnadsökning, som i kombination med den förutsatta snabba vinstuppgången i näringslivet gör hela räkneövningen direkt orealistisk. Men just därför framstår budskapet från långtidsutredningen desto tydligare — frågan om hur Sveriges ekonomiska problem skall lösas har ännu inte fått något svar. Det sker inte heller i finansutskottets majoritetsutlåtande om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. I och för sig är förslagen om stimulansåtgärder ett om än senkommet erkännande av att svångremspolitiken drivits onödigt långt och att vår kritik sedan i våras har varit befogad. Men då framstår det som desto mer oförsvarligt, att man så länge gjort så hårt motstånd mot att ändra politikens inriktning. Man hade chansen att göra det vid två tillfällen i våras, när man i stället fällde en rad socialdemokratiska förslag om en mera aktiv politik för att stimulera konsumtion och investeringar. Man fick chansen på nytt att redan i början av höstriksdagen ta upp våra förslag till snabba ingripanden för att motverka arbetslöshet och företagsnedläggelser. Men i stället satte man i gång en medveten förhalningsoperation i de olika utskotten. Den medförde bl.a. att flera av de socialdemokratiska förslagen i realiteten undandrogs riksdagens sakliga prövning. Så kan bara en riksdagsmajoritet handla, som sätter den partipolitiska taktiken och prestigen framför ansvaret för medborgarna. Det är de arbetslösa som nu får betala priset. De åtgärder för att stimulera produktion och sysselsättning som den borgerliga majoriteten i finansutskottet nu äntligen kommit sig för att förorda är både halvhjärtade och kortsynta. Hur halvhjärtade de är framgår av skatteutskottets betänkande, där den av finansutskottet förordade totala ramen på ca 2,5 miljarder kronor för stimulansåtgärder kapats med 600 milj.kr. efter diverse interna uppgörelser i det borgerliga lägret. I den socialdemokratiska reservationen hävdas att stimulansen av hushållens efterfrågan bör uppgå till inemot 3 miljarder kronor. Den bör framför allt riktas till lågoch medelinkomsttagarna och till barnfamiljerna. Vi anser att det finns starka skäl att ge dessa grupper möjlighet till en viss standardhöjning mot bakgrunden av de standardsänkningar under 1977 och 1978 som för dem blev särskilt kännbara. Vi har också i våra yrkanden tagit med den förbättring av bostadsbidragen som ett enigt civilutskott föreslagit i ett yttrande till 53 Enligt vår mening är åtgärder av den här omfattningen och med den här inriktningen väl försvarbara på sysselsättningsoch fördelningspolitiska grunder. Det understryks av den ökade osäkerhet om den svenska exportens utveckling som skapas av att det internationella ekonomiska läget på nytt kan komma att försvagas under loppet av 1979. Det finns alltså behov av snabba åtgärder — åtgärder som egentligen borde ha vidtagits långt tidigare — för att kortsiktigt höja efterfrågan på den privata konsumtionens område. Men det får inte skymma undan det mera grundläggande problem i vår ekonomi som skapas av den svaga investeringsutvecklingen. Industriinvesteringarnas nedgång visar sig nu bli ännu större i år än vad som tidigare befarats. Nedgången uppskattas till hela 17 96. Det betyder att industrins investeringar på två år minskat med nära en tredjedel jämfört med 1976. Industriinvesteringarna är nu lägre än de varit på tio år. Den av regeringen antagna uppgången nästa år på ungefär 3,5 96 för inte upp industriinvesteringarna ens till 1970 års nivå. Denna utomordentligt allvarliga utveckling vill regeringen och utskottsmajoriteten möta med i stort sett en förlängning av den hittills förda investeringspolitiken. Det enda nya grepp som tas är att man vill införa ett tioprocentigt skatteavdrag för byggnadsinvesteringar. Något egentligt resultat av de här åtgärderna väntar man sig inte. Det framgår av att man inte vågar spå om en större investeringsökning nästa år än några få procent från dagens låga nivå. Motiveringen för denna låt-gå-politik är också den en förlängning av tidigare resonemang. Man säger: Det är bara att vänta tills kapacitetsutnyttjandet nått en sådan nivå att det finns behov av nyinvesteringar. Och därefter är det bara att fortsätta att vänta tills vinsterna blivit så höga och soliditeten så god i företagen, att kapitalägarna vill börja satsa sina pengar på nya investeringar. Vi kan inte finna att det sättet att resonera kan accepteras. Den negativa investeringsutvecklingen inom industrin under 1970-talets andra hälft håller på att utvecklas till vårt allvarligaste ekonomiska problem. Det kan försätta svensk ekonomi i ett långvarigt svaghetstillstånd, som gör det omöjligt för oss att klara både utrikesbalansen och sysselsättningen. Det är inte bara det att industrins kapacitet inte byggs ut och att moderniseringen stannar av. Det pågår dessutom en förstörelse av produktionskapital genom utslagningen inom vissa industrigrenar och de många företagsnedläggningarna. Den låga investeringsverksamheten åtföljs också av sjunkande insatser för den långsiktiga förnyelsen av vår industri genom forskning och teknisk utveckling. Att i det läget sitta och vänta på en process som, om den över huvud taget kommer till stånd, kan dra ut över flera år, går enligt min mening inte att försvara. Det förhållandet att låga investeringar i sig själva håller ekonomin kvari ett försvagat tillstånd kan också föra oss in i en ond cirkel, som det blir svårt att komma ur. Det är således inte givet att vinsterna ens på längre sikt blir så höga att de räcker till för att i en allmänt sett svag ekonomi åstadkomma de investeringar som behövs för att ekonomin skall förstärkas. Vi har under det senaste året föreslagit en rad åtgärder som syftar till att försöka bryta den här utvecklingen. Vi har föreslagit direkta insatser från statens sida på vissa konkret angivna områden för att få i gång utvecklingsarbete och investeringar. Vi har föreslagit ökat stöd till företagens forskningsoch utvecklingsarbete. Vi har föreslagit att en strukturfond på 4 miljarder kronor skulle inrättas för att ställa riskbärande kapital till förfogande för investeringar. Alla dessa uppslag har tidigare förkastats av den borgerliga majoriteten. Förslaget om en strukturfond avstyrks också i dag av finansutskottets majoritet. Allteftersom tiden går och den förda politikens misslyckanden blir allt uppenbarare är denna brist på initiativ alltmer obegriplig. På borgerligt håll har man tydligen utan reservationer och utan eftertanke accepterat storfinansens krav på en väsentligt ökad vinstandel i ekonomin för att investeringarna skall öka. Men även om det argumentet godtas, lägger det ju inga hinder i vägen för att man prövar vad som kan uppnås redan nu genom att staten erbjuder riskbärande kapital för investeringar på det sätt som vi föreslagit. Det skulle innebära för det första att osäkerheten om investeringarnas framtida lönsamhet minskade i och med att samhället bar en del av risken och för det andra att företagen tillfördes det man nu på grund av vinstförsvagningen så uppenbart saknar, nämligen riskvilligt kapital. Dessutom skulle genom en strukturfond kapital finnas för fristående innovatörer och småföretag med framtidsprojekt, som verkligen inte hjälps av att de etablerade storföretagen ökar sina vinster. De skäl som finansutskottets majoritet anför mot att inrätta en strukturfond är enbart förbryllande. Det ena är att fonden knappast skulle kunna ge effekter på investeringarna under 1979, som är ”särskilt betydande”. Det är möjligen sant, eftersom beslutet fördröjts gång på gång genom den borgerliga majoritetens motstånd. Argumentet kan emellertid inte användas mot tanken på en strukturfond. Varje investeringstillskott som snabbt kan uppnås är värdefullt för framtiden, även om den totala effekten inte blir ”särskilt betydande”. Det andra skälet som man anför är att vi inte skulle tillräckligt ha klargjort vilka riktlinjer som skall gälla för fonden och att ett bemyndigande till regeringen att inrätta en strukturfond därför skulle bli alltför långtgående. Jag måste med anledning av detta fråga finansutskottets ordförande, om han inte har tillräckligt förtroende för sin egen regerings förmåga att handskas med ett riksdagsbeslut av det här slaget. Är det inte snarare så, Björn Molin, att det är rädslan för att stöta sig med mäktiga ekonomiska krafter i näringslivet som bestämmer folkpartiets fortsatta motstånd? I det här sammanhanget förtjänar centerpartiets irrgångar i den ekonomiska politiken en smula uppmärksamhet. Nils Åsling har, som jag redan nämnt, lyckats tilldela sig rollen som opponent mot sig själv när det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Men hans turer under den här debatten är åtskilligt mera invecklade än så. Förutom det särskilda yttrandet, där finansutskottets centerpartister fördömer sitt eget ställningstagande i utskottsbetänkandet angående den ekonomiska politiken, har man reserverat sig till förmån för en centermotion, som vill att riksdagen skall uttala sig för att i praktiken hävda de centrala målsättningarna rättvis inkomstfördelning och regional balans. Av den centerpartistiska reservationen framgår att målsättningen rättvis inkomstfördelning inte hävdas genom folkpartiregeringens skatteförslag. Det ger ingen förbättring för låginkomsttagarna, säger centern. Jag kan helt instämma i detta, liksom i påpekandet i reservationen att en sänkning av kommunalskatten är den mest angelägna och den mest rättvisa skattereformen. Men detta ställningstagande av finansutskottets centerpartister har inte hindrat skatteutskottets centerpartister från att rösta mot vårt förslag till sänkt kommunalskatt och för regeringens förslag om marginalskatterna, låt vara i något modifierat skick. Kammaren har alltså att se fram mot följande lilla sketch. Först kommer Nils Åsling att uppmana riksdagen att rösta för hans anatema över marginalskattesänkningens orättvisor. Sedan får vi se honom, antagligen utstrålande samma övertygelse, rösta för sänkta marginalskatter. Centerns försök till dubbelspel i skattefrågan kommer att ingående granskas av andra företrädare för socialdemokratin. Jag skall här ta upp den andra delen av reservationen, som handlar om regionalpolitiken. Den är ett nästan lika fullödigt exempel på den beryktade centertaktiken. I reservationen kräver centern en bättre regional balans. Jag har full förståelse för det kravet. Under de senaste två åren har den regionala obalansen kraftigt ökat och koncentrationstendenserna förstärkts. Den under 1970-talet uppnådda stabiliseringen av sysselsättning och befolkningsutveckling i skogslänen har avbrutits. Där är arbetslösheten störst i dag. Vart tionde industriarbete har försvunnit. Hårdast har ungdomarna och kvinnorna drabbats. Tvånget till utflyttning är stort och skulle snabbt ge utslag i befolkningsminskning, om det bara fanns några jobb att flytta till. Lokaliseringspolitikens misslyckande bekräftas av att det numera är Stockholms län som har den snabbaste folkökningen i landet. Där ökade befolkningen perioden 1 januari 1977-30 juni 1978 dubbelt så snabbt som under tidigare år. Vad har då den man att säga om detta som under de här två åren var ansvarig för regionalpolitiken och som spenderade tiotals miljarder kronor i sin s.k. industripolitik? Jo, förklarar Nils Åsling i sin reservation, de under 1977 och 1978 uppkomna problemen beror på att de socialdemokratiska riktlinjerna för regionalpolitiken visat sig otillräckliga. Jag undrar, herr talman, om inte det uttalandet kvalificerar Nils Åsling till alla tiders svenske mästare i grenen politiska bortförklaringar. Om nu våra riktlinjer från 1975 var otillräckliga, fanns det väl ingenting som hindrade centern och den borgerliga regeringen från att anta nya och bättre riktlinjer? Det hade väl räckt, herr Åsling, med att centern plockat fram bara en bit av sitt program för 400 000 nya jobb? Förklaringen är naturligtvis en annan, och desto mera uppenbar. Den är att allmänhet och Nils Åsling med sin industripolitik i synnerhet. När 100 000 Torsdagen den jobb på två år försvinner ur industrin, när det inte investeras och byggs ut,då 14 december 1978 är det svårt att bedriva någon som helst regionalpolitik. Men det blev ännu värre av att Nils Åsling medverkade till att miljarder ströddes ut över näringslivet utan att något försök gjordes att styra deras användning. Ta som ett exempel den mycket omskrutna sänkningen av arbetsgivaravgiften, som enligt centern skulle rädda så många jobb i det inre stödområdet. Vilka resultat kan Nils Åsling i dag redovisa från den dyrbara operationen? Hur många jobb har räddats? Sin industripolitik förde Nils Åsling i hög grad på storföretagens villkor. Han tillät nedläggningar och sammanslagningar, som både ökade företagskoncentrationen och företrädesvis drabbade just de små orterna. Nedlagda fabriker och övergivna företag runt om i landet står som gravvårdar över den Åslingska regionaloch näringspolitiken. Jag påstår inte att allt som hänt är Nils Åslings fel. Jag påstår inte ens att det med en annan och bättre politik hade varit möjligt att lösa alla strukturproblem de här åren utan regionala konsekvenser. Men jag tycker att Nils Åsling gör sig och sitt parti onödigt ynkliga genom att inte i någon utsträckning vilja erkänna sitt ansvar för det som faktiskt har skett. Men om nu centerpartiet vill förstärka regionalpolitiken — en vilja som inte behöver betvivlas — varför hänger man då så villigt med folkpartiet och moderaterna i deras motstånd mot åtgärder som skulle kunna få fart på industrins utbyggnad? Och varför sväljer man så totalt storfinansens krav på att utan inblandning få avgöra när, hur och var man skall investera i framtiden, i en helt vinststyrd ekonomi? Jag skulle vilja råda Nils Åsling och andra centerpartister att noga studera den senaste långtidsutredningen. Där får man besked om vilka villkor som skapas för regionalpolitiken, om sparandet i framtiden helt flyttas över till företagen och investeringarna styrs enbart av vinstutvecklingen. Jag har svårt att tro att centern kan acceptera den folkomflyttning av åtminstone ett par hundra tusen människor som långtidsutredningen räknar med som en följd av näringslivets investeringspolitik. Men inse då också, att långtidsutredningens framtidsperspektiv inte är någonting annat än en framskrivning av den näringsoch fördelningspolitik som centern har bedrivit tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Det är den politiken man fortsätter också i dag i den borgerliga samling som hålls ihop bara genom motståndet mot socialdemokratins förslag. De socialdemokratiska förslagen innebär skattesänkningar och utgiftsökningarav relativt stor omfattning. Vi är medvetna om att bifall till våra förslag får betydande statsfinansiella konsekvenser. Men vi har i detta sammanhang inte kunnat beakta dessa konsekvenser, inte ens analysera dem, insatta i ett budgetperspektiv. Det beror på att budgetministern i sin proposition inte med ett ord berör det statsfinansiella läget och de konsekvenser hans förslag får för statsbudgeten. Vi måste således vänta till dess regeringen presenterar sitt budgetförslag i januari, innan ställning kan tas till hur finanspolitiken bör föras i framtiden. 57 Men redan den historiska utvecklingen räcker för att skapa dystra föraningar om vad som komma skall. Den borgerliga regeringens första ”egna” budget, för budgetåret 1977/78, gav ett underskott på 25 miljarder kronor. Bedömningarna av underskottet i den nu löpande budgeten, alltså för budgetåret 1978/79, ger alltmer alarmerande siffror. Enligt vad jag erfarit kommer riksrevisionsverket i sin nästa prognos för budgetutfallet innevarande budgetår att räkna med ett budgetunderskott på 45 miljarder kronor. Det betyder en ytterligare försämring av budgetläget med 20 miljarder från förra budgetårets rekordunderskott på 25 miljarder. Under alla förhållanden kan man därför redan nu dra den slutsatsen, att den borgerliga trepartiregeringens två budgetar kommer att ge ett sammanlagt underskott på minst 70 miljarder kronor. Denna ökning av statsskulden på två år — mer än vad socialdemokratiska regeringar skuldsatte staten på 44 år —- är en icke oväsentlig del av bokslutet över regeringen Fälldin. I dag är statsskulden 130 miljarder. En fortsatt ökning av statsupplåningen i samma takt skulle föra upp statsskulden till nivån 200 miljarder under 1980. Bara räntorna på denna skuld skulle då kosta skattebetalarna närmare 20 miljarder kronor om året. Den statsfinansiella konsekvensen av den räntebördan framgår kanske klarast om man konstaterar att den statliga inkomstskatten f. n. ger en total skatteintäkt på ungefär 28 miljarder. Med andra ord skulle inkomstskatten i framtiden till allra största delen gå åt för att betala statens skuldräntor. Jag måste fråga Björn Molin och budgetministern om de inte delar min oro över den här utvecklingen. Hur folkpartiregeringen från det här utgångsläget skall kunna presentera en budget i januari som är samhällsekonomiskt försvarlig, är än så länge höljt i det relativa dunkel som alltid omger budgetarbetet. Men jag skulle ändå vilja rikta ett varningens ord till budgetminister Mundebo. Att sköta svensk ekonomi med en budget, som fortsätter att ha ett underskott i storleksordningen 10-12 96 av bruttonationalprodukten, tror jag inte är möjligt. Jag är långt ifrån ensam om den uppfattningen. Från riksbankschefen till ett antal professorer i nationalekonomi varnar man nu för att de stora budgetunderskotten laddar upp en bomb av överlikviditet i samhället, som måste desarmeras innan den för landet in i en ny inflationskris. Ytterligare ett år med en statlig upplåning i storleksordningen 50 miljarder kronor kan göra situationen direkt ohållbar. Man måste fråga sig om budgetministern inser detta. I varje fall har hans enda uttalanden under senare tid om den framtida finanspolitiken utgjorts av ett löfte om att regeringen nästa år måste ta rejälare tag, som det heter, med marginalskattesänkningar. Om detta blir regeringens linje — att ställa upp i konkurrensen med moderaterna om skattesänkningslöften — då har folkpartiet grovt åsidosatt landets ekonomiska intressen för valtaktiken. Då tvingas man nog konstatera att tio månaders folkpartiregerande helt enkelt var tio månader för mycket. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande nr 10.
Herr talman! Efter några år av växande problem i svensk ekonomi möter Torsdagen den nu en utveckling med flera positiva inslag. Eftersom återhämtningen i 14 december 1978 ekonomin sker från en låg nivå, efter den svåraste krisen under efterkrigstiden, är den inte problemfri, och framför allt ställer den stora krav på den ekonomiska politiken. Nu ökar industriproduktionen igen efter några svaga år sedan slutet av 1974. Industrins order ökar påtagligt. Vi kan notera hur tidigare förlorade marknadsandelar återerövras på världsmarknaden. Det tidigare underskottet i handelsbalansen vänds i år till ett överskott på ungefär S miljarder kronor. Takten i prisstegringarna har halverats, om man jämför med situationen för ett år sedan, och den privata konsumtionen, som minskat sedan första kvartalet 1977, har vänt uppåt under tredje kvartalet i år. Detta är i första hand det samlade resultatet av den stabiliseringspolitik som trepartiregeringen genomförde, även om naturligtvis förbättringen i den internationella konjunkturen underlättar återhämtningen i svensk ekonomi. De socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet, vilkas talan nyss fördes här av Kjell-Olof Feldt, har haft svårt när de nu liksom tidigare försöker leda i bevis att trepartiregeringens stabiliseringspolitik inte varit framgångsrik. Den faktiska utvecklingen talar dock sitt eget och tydliga språk. Här är det inte fråga om mytbildning, Kjell-Olof Feldt, här är det fråga om realiteter. Det är heller ingen tacksam uppgift för de socialdemokratiska företrädarna i finansutskottet att i omsorgen om partiets skamfilade prestige inom den ekonomiska politiken framhärda med en rad förslag till stimulansåtgärder som är rätt illa konstruerade men framför allt äventyrliga med hänsyn till den aktuella konjunkturbilden. Kjell-Olof Feldt har här försökt motivera den socialdemokratiska inställningen med en dyster skildring av framtidsutsikterna för vår ekonomi. Det är en skildring som nästan ordagrant överensstämmer med vad vi har hört från Kjell-Olof Feldt under tidigare ekonomiska debatter det här året, och intrycket blir att socialdemokratin inte ser att någonting har hänt. Det märks också i de alternativa förslag som man framställer; det är i stort sett de gamla förslagen som återupprepas, trots att konjunkturbilden ändå så markant har förändrats. Socialdemokratin måste börja bestämma sig för hur man vill ha det med den ekonomiska politiken. Tåget håller på att gå ifrån socialdemokratin på nytt. Jag tycker att erfarenheterna från det tidiga 1970-talet skulle avskräcka. Nu kommer stabiliseringspolitiken att ställas på nya svåra prov, och därför måste den målmedvetet fullföljas. Det centrala måste då vara att ytterligare förbättra den svenska industrins konkurrenskraft för att hävda sysselsättningen. De investeringsstimulerande åtgärder som föreslagits i propositionen bidrar till att stärka investeringsaktiviteterna. Den låga nivå nyinvesteringarna nu har gör detta särskilt angeläget. Det finns dock anledning varna för en övertro på effekterna hos stimulansåtgärder. Viktigare för en ökad investeringsaktivitet är att den ekonomiska politiken, liksom näringspolitiken, är målmedveten och konsekvent i sin uppbyggnad. Det är detta som skapar den 59 framtidstro som i sin tur ger en lämplig atmosfär också för investeringsbeslut i företagen. Det kan ytligt sett förefalla som om skillnaderna mellan de olika partiernas inställning till stimulansåtgärder är ganska små. Det rör sig om — det kan förefalla så — marginella differenser. Det viktiga är dock anslaget, målmedvetenheten och konsekvensen i stabiliseringspolitiken, och det är detta mer än sakinnehållet som har markerat åsiktsskillnaderna i finansutskottets behandling av den ekonomiska politiken. Kjell-Olof Feldts något vårdslösa skildring av den formella behandlingen av utskottets betänkande får väl ses mot denna bakgrund. Det finns en skillnad också i bedömningen av den internationella utvecklingen. Man kan t.ex. notera att socialdemokraterna tror på en snabbare amerikansk nedgång och dess påverkan på svensk ekonomi, liksom man är mera pressimistisk beträffande den västtyska stimulanspolitikens betydelse för den svenska utvecklingen än centern. Det förklarar dock inte skillnaderna i inställning till angelägenheten av en fortsatt målmedveten stabiliseringspolitik. Från centerpartiets sida har vi i partimotionen och i utskottet hävdat att indexregleringen av skatteskalorna, som de tre partierna i regeringssamverkan träffade överenskommelse om, skall ligga fast. Det är en hörnsten också för det gällande avtalet mellan arbetsmarknadens parter. Även kompensationsinslaget till barnfamiljerna, som också ingick i uppgörelsen, ligger självfallet fast. Därutöver borde inga ytterligare åtgärder för stimulans av den privata konsumtionen vidtas. Anledningen till denna restriktiva inställning från vår sida är bl.a. farhågorna för att den stora likviditetsuppbyggnaden i penningväsendet innebär så betydande påfrestningar i vår ekonomi att varje ytterligare stimulans ökar riskerna och äventyrar möjligheterna att fullfölja stabiliseringspolitiken. Det finns också andra faktorer av betydelse i detta sammanhang. Osäkerheten beträffande sparandets utveckling, de retroaktiva löneutbetalningarna samt naturligtvis som allmän bakgrund den alldeles påtagliga konjunkturuppgång som vi nu befinner oss i för vissa delar av vårt näringsliv. Även om kapacitetsutnyttjandet är lågt ännu så länge i många företag och branscher, är det en gammal erfarenhet att lika väl som vi i detta land hårt drabbas av internationell konjunkturnedgång får också en uppgång, när viljan till investeringar och lageruppbyggnad väl återvänder i våra avnämarländer, ett kraftigt och omedelbart genomslag i våra exportnäringar. Att i detta läge ytterligare i någon omfattning stimulera konsumtionen är därför enligt vår uppfattning alltför riskfyllt. Det kan lätt resultera i en ny inflationsvåg, vilket skulle få ödesdigra följder för vår ekonomi och konkurrenskraft och därmed för vår sysselsättning. Det här är en så allvarlig fråga att vi från centerpartiets sida anser att man bör arbeta med största möjliga säkerhetsmarginal. Där har vi stöd från en nästan enig grupp fackekonomer. Kjell-Olof Feldt åberopar fackekonomernas syn på det växande budgetunderskottet, men han försummar att tala om att socialdemokratin inte tar intryck av den slutsats som man måste dra av fackekonomernas rekommendationer. Även om svenska folket med iver väntar på varje antydan till skattelättnad, Nr 54 måste dock skattepolitiken ses som ett inslag i stabiliseringspolitiken om den Torsdagen den skall vara meningsfull. Därför kräver vi ett samlat grepp inom skattepolitiken — 14 december 1978 under nästa år, då bl.a. frågan om den kommunala skatteutjämningen måste . lösas. En central fråga är nämligen den om kommunalskatternas fortsatta Den ekonomiska utveckling. En marginalskattereform nu kan inte bli ett inslag i stabilisepolitiken m.m. ringspolitiken, eftersom den rimligen inte kommer att beaktas av arbetsmarknadens parter. Tyvärr har det inte funnits möjlighet att samla majoritet i utskottet för centerpartiets konsekventa uppföljning av de stabiliseringspolitiska insatserna. Vi har därför i den slutliga voteringen i utskottet valt att stödja regeringsförslaget. Detta ställningstagande har också dess bättre av skatteutskottets majoritet kunnat fullföljas på det sättet, att den marginalskattereform som nu föreslås har tonats ner och underordnats våra synpunkter på minsta möjliga stimulans till den privata konsumtionen vid detta tillfälle. Enligt centerpartiets uppfattning är det angeläget att få en bred samling kring den stabiliseringspolitik som under det senaste året varit så framgångsrik. Detta är också den reella innebörden i majoritetsskrivningen i utskottet. Det finns anledning understryka hur angeläget det är att den målmedvetna satsningen på stabiliseringspolitiken och den ekonomiska politiken i stort nu fullföljs. Det har dock inte visat sig möjligt att i utskottsarbetet vinna majoritet för centerpartiets krav på att i den praktiska utformningen av den ekonomiska politiken beakta målsättningarna om rättvis inkomstfördelning och regional balans. Anledningen till att centerpartiet aktualiserat den frågan i detta sammanhang är att när nu konjunkturutsikterna förbättras uppträder på nytt tendenser till koncentration av den ekonomiska aktiviteten i landet. Risken för överhettning i vissa regioner i en ny högkonjunktur måste i tid pareras och förutses i de politiska dispositionerna. Vi har på detta sätt velat betona t.ex. den kommunala skatteutjämningens strategiska betydelse inte bara för dem som har låga inkomster utan också därför att det kommunala skattetryckets variationer slår så regionalt olika. Det innebär också att förutsättningarna för en rättvis inkomstfördelning delvis urholkas av skillnader i kommunal debitering. Vi har också velat betona hur viktigt det är att investeringsstimulerande åtgärder som t.ex. investeringsfondsfrisläppen underordnas den regionalpolitiska målsättningen och att utnyttjande av investeringsfonder skall kunna kombineras med de regionalpolitiska stödformerna. Det är märkligt att Kjell-Olof Feldt, som säger sig dela vårt krav på regional balans, inte närmare har kunnat ansluta sig till de tankegångarna. I den här speciella frågan föreligger nu ett annat majoritetsförhållande i utskottet. Eftersom våra regionalpolitiska synpunkter inte har vunnit stöd från moderater och folkpartister har socialdemokraterna svarat för majoritetsyttrandet i detta begränsade avsnitt, och det är ett märkligt utlåtande som den socialdemokratiska majoriteten har avgett. Man avvisar där våra krav på en rättvis inkomstfördelning och regional 61 balans under hänvisning till att vi från centerpartiets sida har accepterat en indexreglering av skatteskalorna. Det är en inkonsekvent ståndpunkt som socialdemokraterna här har intagit, dvs. att inflationseffekterna på vårt skattesystem skulle i och för sig vara någonting som verkade för rättvis inkomstfördelning och att man genom indexreglering av skatteskalorna på något sätt skulle motverka detta. Det är ju en närmast absurd inställning, och det skulle då innebära att man också i andra avseenden vore benägen att acceptera en hög inflationstakt som någonting i och för sig önskvärt för en rättvis inkomstfördelning. Här har man hamnat långt bort ifrån politiska realiteter. Kjell-Olof Feldt talar om balanskonster och dubbelspel. Jag undrar om inte det här är ett strålande exempel på hur man försöker göra ett praktfullt illusionsnummer. Han överträffar det visserligen själv, när han talar om den socialdemokratiska skatterabatten som någonting som skulle ersätta en kommunalskattereform. Det är också att inge folk faiska föreställningar om vad det här är fråga om. I sin skrivning har socialdemokraterna dessutom gått i en direkt polemik mot centerpartiets regionalpolitik och därvid bortsett från sådana otvetydiga fakta som att regionalpolitiken under de två senaste åren till sina huvuddrag är en följd av den regionalpolitik som utformades av den socialdemokratiska regeringen. När trepartiregeringen tillträdde fick den överta en proposition som redan låg på riksdagens bord och där socialdemokratin hade dragit upp riktlinjerna för regionalpolitiken. Det är den som Kjell-Olof Feldt nu kritiserar, och det är väl egentligen den enda punkt i hans anförande som jag kan instämma med honom i. Den propositionen var bristfällig, och jag kan utan vidare deklarera att det var ett fel av den förra regeringen att inte ta tillbaka den socialdemokratiska propositionen och arbeta om den. Det fanns dock i det skedet inte reella förutsättningar för detta. Vi valde i stället att successivt göra de förbättringar i regionalpolitiken som vi hade möjlighet att göra under dessa två år. Inte förrän nu till våren skulle den gamla regionalpolitiken dock kunna avlösas av en mer total lösning, en mera offensiv regionalpolitik. Vi hade nämligen att vänta på sysselsättningsutredningens betänkande och förslag beträffande de regionalpolitiska instrumenten. Men sådana bagateller viftar naturligtvis socialdemokratin bort, och det gör att majoritetsyttrandet i det här avseendet väger ganska lätt. Det får väl närmast ses som en demonstration av en grupp som när det gäller regionalpolitiken ingenting lärt och ingenting glömt. Konjunktursituationen har dock påverkat effekten i regionalpolitiken. Det torde Kjell-Olof Feldt ha svårt att bortse ifrån. Sedan har Kjell-Olof Feldt här i sitt anförande talat om att industripolitiken motverkade de regionalpolitiska strävandena, att miljarder ströddes ut, att arbetsgivaravgiftens borttagande inte gav effekt, etc. Det är gamla sagor som vi hört tidigare. Att miljarder ströddes ut är ett vårdslöst påstående, och jag skulle gärna vilja ha en redovisning över vilka industripolitiska åtgärder som socialdemokratin skulle ha velat ha ogjorda. Jag har aldrig fått klart besked emot. Jag har läst i någon publikation att Kjell-Olof Feldt anser att man borde Torsdagen den ha låtit Grängesbergsbolaget gå i konkurs i stället för att bilda SSAB. Det 14 december 1978 noterar jag som en eftergift till de marknadsekonomiska krafterna, men det kommer från ett överraskande håll, och det strider både mot fackföreningsrörelsens rekommendationer och mot socialdemokratins ställningstagande till propositionen om Svenskt Stål AB. Det här bristande intresset och förståelsen för de regionala påfrestningar som följer med en konjunkturuppgång möter man emellertid också från andra håll här i kammaren. Bl.a. har företrädare för folkpartiregeringen uttalat sig för en ökad geografisk rörlighet hos arbetskraften som ett instrument att i det här konjunkturläget undvika flaskhalsar. Tanken är då den gamla som präglade 1960-talets arbetsmarknadspolitik att arbetskraften skall flytta till industriellt mer välutvecklade och expansiva regioner. Därmed får man emellertid räkna med nya problem med regional obalans. Man flyttar alltså problemen från industripolitiken till regionalpolitiken. Naturligtvis behöver vi rörlighet på arbetsmarknaden, men det är någonting helt annat. Där rör det sig om den enskildes beredskap, motivation och möjligheter att byta arbetsplats och yrke —ja, också tolerera ett ökat inslag av pendling inom regionen för att klara anpassningen till näringslivets successiva förändring. Bakom talet om ökad geografisk rörlighet anar man ett återfall till en mera passiv och uppgiven inställning till industrioch näringspolitiken. Det vore ödesdigert som jag ser det. Förutsättningen för att man skall lyckas med den rohusta stabiliseringspolitik som vi bedriver här i landet och som varit framgångsrik är att den kompletteras med en aktiv näringspolitik. Samhället måste då vara berett till aktiva insatser, ibland också okonventionella sådana, för att säkra en nödvändig strukturomvandling och göra det i former som är acceptabla också för arbetskraften. Då går det inte att motivera passivitet med hänvisning till att marknadskrafterna bör ha sin gång och att man kan nöja sig med näringslivets självsanering. Även om det, som det har sagts i tidningsdebatten, betyder att en del företag får ”en död i skönhet”, så innebär det att man förlorar tempo i näringslivets strukturomvandling, vilket om det upphöjs till något av en politisk doktrin snabbt får ödesdigra följder för sysselsättningen och för vår framtida produktionsförmåga. Denna marknadsekonomiskt förankrade passivitet får lätt också andra konsekvenser. Leder den till att man väljer behagliga, ur politisk synpunkt populära lösningar av problemen i branscher med överkapacitet, t.ex. inom varvsnäringen, kommer passiviteten också att medföra ett resursslöseri av gigantisk omfattning, vilket motverkar våra möjligheter till offensiva insatser i områden av näringslivet där det finns utvecklingsmöjligheter. Vi får anledning att återkomma till dessa frågor, men det bör i detta sammanhang betonas att om den nya regeringen nu ger sin anslutning till en fortsatt stram stabiliseringspolitik — vilket jag noterat efter att ha tagit del av propositionen — är det också hög tid att detta vägval kombineras med en klar målangivelse för regeringens näringspolitik.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

Herr talman! Det Nils Åsling sade om centerns skattepolitik visar väl bara den förvirring som just nu råder i det avseendet. Men det kom alltså ett litet erkännande om att det i den borgerliga trepartiregeringen fanns faktorer som gjorde att det inte förelåg reella förutsättningar att föra en lokaliseringspolitik. Man undrar vilka dessa faktorer var. Var det att herr Bohman inte kunde avlägsnas som ekonomiminister eller var det att löftet om 400 000 nya jobb bara var en bluff? Sedan frågar Nils Åsling: Vilka industripolitiska åtgärder var det som innebar att pengar spreds ut i onödan och ledde till koncentration osv.? Jag ställde en fråga som gällde arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Det var hundratals miljoner som spreds ut, men vilka blev resultaten? Kan det visas någonting om detta i dag? Ett annat exempel tog Nils Åsling upp själv. Det var de 700 miljoner som man gav mer eller mindre som gåva till aktieägare och fordringsägare i Grängesbergsbolaget. Min avsikt var inte att med detta säga att SSAB inte skulle ha bildats, men jag ville framhålla att för de 700 miljonerna kunde åtskilligt mer ha uträttats än som nu skedde. Och på sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften satsades 8 miljarder kronor. Om det är detsamma som en medveten industripolitik för att skapa nya jobb, då vore det angeläget att herr Åsling beskrev resultatet av denna politik med något större entusiasm än han gör i dag. Han konstaterar med all rätt att den hittills i varje fall inte lett till några som helst framgångar. Nå, vad handlar nu centerns nya krafttag i lokaliseringspolitiken om, alltså det som man har tagit fram i sin reservation? Ja, det ena är att man vill försämra flyttningsbidragen. Men vilken hjälp ger detta åt de arbetslösa i skogslänen? Vilka nya jobb och vilka möjligheter till utveckling skapas genom detta förslag? Det andra är att man vill att investeringsfonder skall utgå samtidigt med lokaliseringsstöd. Ja, det är en kolossal kraftinsats. Skatteutskottet konstaterar med all rätt att det helt enkelt är så, att investeringsfondslagstiftningen inte innehåller något hinder mot att tillstånd lämnas för att fondmedel tas i anspråk samtidigt som annat stöd utgår från investeringar som är i fråga. Herr Åsling slår alltså med stora ord in en helt öppen dörr. Var det mycket annat bevänt med denna reservation om lokaliseringspolitiken än att den skapar fundamentet för det vi får vänta oss i fortsättningen, nämligen att centern kommer att stryka ett streck över de två år man var ansvarig för lokaliseringspolitiken och nu i stället gå till en ny och lika Nr 54 innehållslös kampanj som man förde i förra valrörelsen? De 400 000 nya Torsdagen den jobben finns redan i planen till centerpartiets valpropaganda. 14 december 1978
Herr talman! Erkännandet beträffande regionalpolitiken var ju att den socialdemokratiska regionalpolitiken var för dålig. Vi borde ha tagit tillbaka propositionen som låg på riksdagens bord hösten 1976. Vi valde att göra ganska betydande temporära förbättringar. Delvis har socialdemokratin opponerat sig mot en del av dessa förbättringar, trots att de dokumenterat har gett regionalpolitisk effekt. Sysselsättningsutredningen som har arbetat med en översyn av de regionalpolitiska instrumenten har också visat hur dålig den socialdemokratiska regionalpolitiken var. Vi hade ambitionen, och har alltjämt ambitionen, att förbättra regionalpolitiken och göra den oberoende av konjunkturpolitiken. Det får inte vara så, det är en erfarenhet av de här två åren,att en lågkonjunktur spolierar möjligheterna till en aktiv regionalpolitik. Men, Kjell-Olof Feldt, sluta med denna mytbildning om att det är vi som har motarbetat regionalpolitiken! Det är vi som har flyttat fram positionerna och försökt förbättra den regionalpolitik som fanns tidigare och som hade så stora brister. Arbetsgivaravgiften är ju inte en industripolitisk åtgärd, den är en stabiliseringspolitisk åtgärd. Borttagandet av arbetsgivaravgiften bidrog i hög grad till effektiviteten i stabiliseringspolitiken, Kjell-Olof Feldt. Blanda inte ihop begreppen! Det är väl inget som helst tvivel om att den svenska industrins ökade konkurrensförmåga till en del beror på borttagandet av arbetsgivaravgiften. Jag noterade uttalandet om Gränges AB som ganska anmärkningsvärt och ganska vårdslöst för att komma från en ledande företrädare för socialdemokratin, därför att om Gränges AB hade fått gå i konkurs — en del marknadsekonomer stöder självfallet Kjell-Olof Feldt i uppfattningen att det borde ha fått göra det —så hade inte heller SSAB kunnat bildas. Detta var alltså ett sensationellt påstående av Kjell-Olof Feldt i detta sammanhang. När det gäller de rörlighetsstimulerande medlen är det en principfråga att man inte skall möta detta konjunkturläge med att öka de rörlighetsstimulerande insatserna. Det är likadant med investeringsfonderna. Herr Sträng, som sitter här i salen, var ju inte hågad att använda dem i förbindelse med de regionalpolitiska instrumenten. Det krävdes alltså här ett principuttalande för att ge herr Mundebo bättre kurage i detta avseende. Frågan är alltså principiellt ganska väsentlig.

Herr talman! Det Nils Åsling nu talar om, det är att han suttit i två år och bedrivit en dålig regionalpolitik. Nils Åsling talar visserligen om förbättringar, men låt oss ta ett exempel. Det har åberopats att centern förbättrade regionalpolitiken för Norrbottens del. Vad gjorde man då för Norrbotten? Jo, man gjorde en skrivbordsprodukt 65 enligt vilken planeringstalet i Norrbotten skulle höjas med 30 000 människor. Men det som hänt i Norrbotten är ju precis det motsatta. Där påbörjades utflyttningen 1977, och människorna har flyttat hit till Stockholmsområdet. Det är bl.a. därför som befolkningsökningen i Stockholm har skjutit fart igen, och det har skett under herr Åslings ledning. Sedan sade Nils Åsling att den sänkta arbetsgivaravgiften inte är en industripolitisk åtgärd utan en stabiliseringspolitisk sådan. Jag skall inte blanda ihop begreppen, sades det. Men hur var det, herr Åsling, när riksdagen diskuterade sänkningen av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet? Centern framhöll ju den åtgärden som en av de stora regionalpolitiska insatserna. Jag har nu två gånger bett Nils Åsling redovisa resultatet av åtgärden. På vilket sätt har den förbättrat situationen i de befolkningsglesa delarna av landet? Hade det inte varit bättre att sätta in åtgärder för de konkreta ting som hade behövt göras? Jag har debatterat med Nils Åsling här i riksdagen om hur vi skulle göra med Horndal, med Vikmanshyttan och andra orter som förlorat sysselsättningstillfällen och i dag är på väg att ödeläggas. Hans svar har i stort sett varit: Vi har inte pengar. Vi kan inte göra någonting. Företagen är inte med på det hela. Det får gå som det går. Det är denna kraftlöshet —-jag vet inte om jag kanske skulle kalla det cynism — som har upprört mig speciellt, därför att Nils Åsling var den centerpartist som före 1976 åkte land och rike runt för att tala om för människorna i de små orterna att deras jobb skulle tryggas om bara centern fick styra lokaliseringspolitiken. Och ser man på! Nu börjar centerpartisterna åka runt igen på samma orter och ställa ut samma löften. När nu löftesgivningen börjar igen är det därför viktigt att vi här i riksdagen får klart för oss vad det reella innehållet i löftena är. Resultaten av politiken måste prövas utifrån. Om centern inte förmådde — om det nu var detta som gällde — övertyga folkpartister och moderater att man borde lägga om lokaliseringspolitiken under regeringstiden, så kunde man ha gjort det nu i sin motion och i sin reservation. Men där tar man bara upp två ting, varav det ena är att försämra flyttningsbidragen för människor som på grund av den borgerliga politiken blivit arbetslösa och inte har något jobb där de bor. Det andra är att man talar om att investeringsfonder skall kunna användas i lägen där man redan vet att de kan användas. Det är verkligen stordåd som herr Åsling förmår uträtta nu, sedan han släppts ut ur det borgerliga kanslihuset!

Herr talman! När det gäller frågan om de rörlighetsstimulerande medlen har vi accepterat att hålla dem som av arbetsmarknadsskäl tvingats flytta skadeslösa för penningvärdeförsämringen. Men därifrån till att se detta som ett instrument för att klara vissa problem i den konjunktur vi har är ju steget mycket långt. Här har socialdemokratin verkligen inte slutit upp bland dem som är intresserade av en aktiv regionalpolitik. Det finns många exempel på detta. När därför Kjell-Olof Feldt polemiserar mot regionalpolitiken i t.ex. Norrbotten och utelämnar hela den massiva satsning som trepartiregeringen gjorde bl.a. genom Norrbottendelegationen är det ett försök att blanda bort korten. Det är det också när Kjell-Olof Feldt säger att de regionalpolitiska förslag vi har borde sättas in i det här sammanhanget. Vi kommer tillbaka med våra förslag, var förvissad om det! Vi skall då testa den socialdemokratiska benägenheten att också i reella termer arbeta för regional balans. Det har varit litet dåligt med den saken under åren som gått. Ni skall verkligen få lägga korten på bordet i det här sammanhanget, det kan jag försäkra. Sänkningen av arbetsgivaravgiften har inneburit en sänkning av företagens kostnader först i det inre stödområdet och därefter i landet i övrigt. Självfallet har detta medfört en ökad konkurrenskraft för den svenska industrin som direkt har gett utslag i ökade marknadsandelar. Det kan Kjell-Olof Feldt aldrig bortförklara. Kjell-Olof Feldt har inte gett sig djupare in i skattedebatten, men den tillhör ju en senare del av den här debatten. Jag vill emellertid upprepa vad jag sade tidigare: Socialdemokratin har, genom att försöka inbilla människor att den skatterabatt man föreslår skulle kunna ersätta den kommunala skatteutjämningen, gett sig in på ett illusionsnummer, som verkligen avslöjar vad man är ute efter. Det är ju kommunalskattens höjd och den kommunala ekonomin som är det avgörande för våra möjligheter att bedriva en rimlig inkomstpolitik i landets skilda delar. Men det försöker då socialdemokratin klara genom en skatterabatt, ett system som i detta sammanhang är av ringa värde. Det är samma sak med socialdemokratins motivering att man inte vill acceptera vår regionalpolitiska syn, därför att vi har anslutit oss till en indexreglering av skatteskalorna. Skulle den omständigheten att inflationen automatiskt ändrar skattetrycket på något sätt öka möjligheterna att skapa en bättre regional balans? Det är en absurd tanke.

Herr talman! Tillkomsten av folkpartiregeringen har öppnat dörren för de mest reaktionära förslag på det ekonomiska och sociala området. En provkarta gavs i ett TV-program häromkvällen. Även en del av den beryktade Milton Friedmans recept, provat bl.a. i militärjuntans Chile, anses nu tillämpbart på Sverige. Så besannas den gamla satsen: ”Där åtelen är, dit församlas örnarna.” Kapitalet satsar nu hårt på att ytterligare sänka lönarbetarnas standard och försämra deras allmänna läge. Det är nödvändigt att den fackliga och politiska arbetarrörelsen bestämt tar upp kampen mot denna arbetarfientliga politik. Långtidsutredningen 1978, som utarbetats inom ekonomidepartementet och torde uttrycka folkpartiregeringens syn på den ekonomiska utvecklingen, vill medge en ökning av den privata konsumtionen under perioden 1977-1983 med endast 1,8 96 per år. Inom den offentliga sektorn skall det inte få bli mycket mera, 2,2 96 per år. Produktiviteten inom näringslivet vill man emellertid öka med 3,0 26 om året och inom industrin med inte mindre än 7,2 96 om året. Vilka grupper skall då få dra nytta av denna ökning i produktiviteten? Jo, de kapitalistiska företagen som enligt långtidsutredningen skall få förbättra sitt finansiella sparande med inte mindre än 18 miljarder kronor mellan 1977 och 1983. Inom den offentliga sektorn vill man däremot ha en kraftig nedgång i det finansiella sparandet. Kapitalet skall få berika sig ännu mera på lönarbetarnas bekostnad — det är den reaktionära huvudlinjen i långtidsutredningen. De fyra nationalekonomer, som tillsammans kallar sig konjunkturrådet, går ännu mera i detalj när det gäller reaktionära förslag. De kallar sig ”oberoende” , men deras förslag har i allt en konservativ prägel och påminner om vad direktören Nicolin och Milton Friedman brukar kräva. SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, som trycker konjunkturrådets betraktelser, kallar sig också ”fristående”, men banden med Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen går inte att ta miste på. I en del konservativa tidningar har man klagat över ”politiseringen” av frågorna i den svenska debatten och framhållit hur mycket klokare de nationalekonomiska experterna är. Det är en vanlig konservativ visa, som inte bör lura någon. Nationalekonomer blir självfallet inte opolitiska därför att de framlägger reaktionära förslag. Vad föreslår i år ekonomerna i konjunkturrådet? Jo, bl.a. att man skall minska skatterna och i stället i ökad utsträckning höja eller införa avgifter på olika typer av service och samhällsvård. Man talar om höjning av avgifterna på värme och vatten inom kommunerna och framhåller att det skulle ge ännu mer pengar att höja avgifterna på ”allt från barndaghem och hemhjälp till badanläggningar och småbåtshamnar”. Inom sjukvården tänker man sig finansiering genom dels en obligatorisk fast grundförsäkring, dels en självrisk mot vilken ytterligare frivilliga försäkringar kan tecknas. Det blir de fattiga och mycket sjuka — till stor del samma grupp — som får sitta emellan i ett sådant system. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden är ett krav som går igen i alla de reaktionära recepten. Lönarbetarna skall tvingas flytta dit kapitalet vill förlägga sin exploatering för att få den så effektiv som möjligt. Det är den gamla flyttlasspolitiken, som utarmat Norrland, som man vill återinföra. Kravet på ökad rörlighet finns också i det betänkande från finansutskottet, som de borgerliga partierna slagit sig ihop om. Där heter det vidare: ”Den ekonomiska politiken och skattepolitiken måste alltfort inriktas på att stärka de produktiva krafterna och skapa ett gynnsamt klimat för företagsamhet och enskilda insatser.” Det är, herr talman, precis som att läsa i ett dokument från Arbetsgivareföreningen eller i Milton Friedmans anvisningar för juntan i Chile. Det enda man tänker på är kapitalets intressen och hur man skall kunna öka profiterna. Det är en ekonomisk politik som snabbt leder fram till nästa ekonomiska kris, kanske redan innan den nuvarande är helt övervunnen. Mot denna reaktionära borgerliga politik, som bara kan leda den svenska ekonomin ännu längre ner i utförsbacken, måste ställas en radikal arbetarpolitik, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit. Huvudlinjen för den ekonomiska politiken måste vara att angripa kapitalägarnas makt över ekonomin och den planlöshet och misshushållning med landets tillgångar i Nr 54 arbetskraft och andra resurser som följer därav. Torsdagen den Vi måste få en politik som skapar nya jobb och börjar avskaffa arbetslös 14 december 1978 heten. Det nuvarande läget kan inte accepteras. Massarbetslösheten bland ungdomar, kvinnor och män visar det kapitalistiska systemets bankrutt. Det samhälle som inte kan bereda alla medborgare ett arbete har dömt sig självt. De omedelbara åtgärderna måste följa två huvudlinjer. Den ena är kamp för att rädda de hotade jobben vid varven, vid järnverken, inom teko. Att kamp ger resultat visar beslutet om fortsatt frist för sömmerskorna vid Algots Nord. Tror någon att sådana resultat kan uppnås utan arbetarnas kamp? Självfallet inte. De är ett resultat helt och hållet av den kamp som förs och den opinion som utvecklas. De som vill lägga ner stora delar av svensk industri har tvingats att stoppa upp sina attacker, men de har naturligtvis inte gett upp sina planer. Fortsatt kamp för jobben är tvingande nödvändig. Denna rörelse måste utvecklas ännu mer. Försvarskampen måste vändas i en offensiv för utbyggnad av förädlingsindustrin på grundval bl.a. av svenska råvaror. Det krävs långsiktiga industriella satsningar — industrin måste moderniseras och ges en ökad inriktning på den inre marknaden. Men vi kan självfallet inte satsa på vilken produktion som helst. Nu tillverkas många skadliga eller onyttiga produkter. Profiten får inte längre styra produktionen. Den måste i stället svara mot människornas och samhällets behov. Därför växer kravet på och rörelsen för en alternativ produktion. Den andra huvudlinjen i kampen för flera arbetstillfällen svarar till stora otillfredsställda behov på olika områden. Vänsterpartiet kommunisterna kräver ökat bostadsbyggande, ytterligare barnstugeoch fritidshemsplatser, ökade insatser inom vården, förbättrad kollektivtrafik, bättre miljövård, satsning på alternativ produktion av energi osv. Vi har sammanfattat våra krav vad gäller sysselsättningspolitiken i ett program som kan skapa 100 000 nya arbetstillfällen på tolv månader. De övriga partierna försöker vifta bort detta program med allehanda tricks. Men kan — för att ta ett exempel — någon av er förneka att det går många byggnadsarbetare utan arbete f. n.? Kan ni förneka att det också på nytt finns en betydande bostadsbrist på en rad orter? Kan man dra någon annan slutsats av dessa bägge förhållanden — arbetslöshet bland byggnadsarbetarna samtidigt med brist på bostäder — än att de arbetslösa byggnadsarbetarna måste ges arbete med att bygga fler bostäder? Då slår man ju två flugor i en smäll — man minskar arbetslösheten och man minskar bostadsbristen. På motsvarande sätt är det på andra områden. Liksom vpk krävt att det skall byggas 25 000 fler lägenheter än regeringen vill vara med om kräver vi 20 000 barnstugeplatser utöver den tidigare antagna planen. Vi kräver ökad personaltäthet från en anställd på fem barn till en anställd på fyra barn vid barnstugor och fritidshem. Vi kräver utbyggd personaltäthet inom sjukvården, vi kräver ökad satsning på kollektivtrafik osv. På varje punkt har vi angivit hur många årsarbeten man borde kunna få som tillskott. 69 Finansutskottet avstyrker våra krav med skiftande och motsägelsefulla motiveringar. Kravet om att bygga 25 000 fler lägenheter är för allmänt, säger man. Andra krav påstår man skulle innebära en expansion av den kommunala verksamheten, medan utskottet anser att en dämpning av den kommunala ökningstakten måste ske. Ungdomar skall alltså gå utan bostad, barn inte få tillgång till daghemsplats bara därför att finansutskottet tillstyrkt en uppgörelse om att kommunerna inte skall öka sin verksamhet. Om det behövs fler bostäder och fler daghemsplatser i ett läge med stor arbetslöshet, kan man väl inte avvisa dessa krav med ”träffade överenskommelser”! Människornas behov måste få vara avgörande, inte finansutskottets eller någon regerings prestige. De borgerliga partierna, som svarar för majoriteten i finansutskottet, avslöjar emellertid varför de ställer sig så avvisande till vpk:s förslag. De skriver att ”riktade åtgärder som syftar till att hålla nere arbetslösheten i första hand bör ske inom arbetsmarknadspolitikens ram”. Se där har vi pudelns kärna! De arbetslösa får inte bygga bostäder, inte bygga daghemsplatser osv. De skall möjligen engageras på beredskapsarbeten och i AMS-kurser, för då kan de hela tiden hållas i beredskap när kapitalet behagar efterfråga dem. Om de arbetslösa däremot blir byggnadsarbetare eller barnvårdare står de inte på samma sätt till förfogande för kapitalet. På samma cyniska sätt resonerade de borgerliga partierna på 1930-talet, under den stora ekonomiska krisen, när de skickade folk på AK-jobb till låga löner för att de inte skulle konkurrera med den arbetsmarknad där kapitalet härskade. 1930-talets resonemang går i dag igen i de borgerliga partiernas ställningstaganden. Det är också där man skall placera ekonomer som Milton Friedman, bland de borgerliga nationalekonomerna före John Maynard Keynes, före Beveridge. Det är beklämmande att se hur svenska nationalekonomer nu vänder tillbaka till samma konservativa inställning. Där ligger tydligen också finansutskottets ideal. Herr talman! Den inställningen vägrar vi i vänsterpartiet kommunisterna bestämt att dela. Det är mot denna bakgrund jag yrkar bifall till vpkmotionerna 1 och 5 samt 105-109.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att göra en liten kommentar till den procedurdiskussion som har förekommit och som Kjell-Olof Feldt också tog upp. Inför det faktum att vi inte längre har en majoritetsparlamentarisk situation, där regeringens förslag utan komplikationer glider igenom vid behandlingen i riksdagen, har det uppträtt en nymornad och förvirrad diskussion om riksdagens och speciellt riksdagsutskottens roll. Det tycks på sina håll ha kommit som en överraskning att man i riksdagsutskotten har skyldighet att ställa proposition på framförda yrkanden och genomföra votering enligt samma principer som i kammaren. Låt mig, herr talman, för ordningens skull påminna om att riksdagsordningens 4 kap. 14 § anger att beslut i utskott om så begärs skall fattas genom ställt yrkande och förlorat vid omröstning inom utskott har rätt att foga Torsdagen den reservation till betänkandet. I grundlagberedningens kommentar till denna 14 december 1978 bestämmelse sägs att beslut vid utskottssammanträde i princip fattas i samma former som i kammaren. Det är alltså inte något uttryck för taktisk slughet eller illvilligt fifflande när man i utskotten först ställt två förslag mot varandra ien kontraproposition och därefter i en huvudvotering gett dem som förlorat i den förberedande omröstningen möjlighet att stödja det näst bästa alternativet. Man har av en del inslag i den här procedurdiskussionen nästan fått intryck av att socialdemokraterna trodde att de automatiskt kom i majoritet i riksdagen bara därför att vi inte längre har en majoritetsregering, men sju av femton platser i riksdagsutskotten är faktiskt lika mycket minoritet i dag som de var det före regeringsskiftet. Trots detta envisas socialdemokraterna med att tala om fiffel och taktikspel i utskotten, och jag beklagar att också moderatledaren Gösta Bohman har stämt in i kören när han talar om utskottscirkus och tycker att vi hade kunnat slippa den här ”soppan”. Låt mig, herr talman, då slå fast att man från de icke-socialistiska partierna vid behandlingen av stimulanspaketet i riksdagen på alla punkter har förfarit enligt grundlagens bestämmelser. Antydningar och påståenden om fiffel med procedurordningen kan entydigt avvisas. Regeringens stimulanspaket, som riksdagen i dag har att ta ställning till, innehåller flera olika bitar. Den särskilda skattereduktionen föreslås höjd. En viss marginalskatteminskning föreslås utgå, baserad på riksdagens tidigare beslut om en inflationsskyddad skatteskala. Det extra skatteavdraget för pensionärer föreslås höjt. Avdraget för underhållsbidrag skall likaså höjas. Barnbidraget och därmed också studiebidraget inom studiehjälpen och det förlängda barnbidraget föreslås bli höjt med 240 kr. per år. Därutöver föreslås en förlängning av vissa av de investeringsstimulerande åtgärder som f. n. äri kraft. Slutligen innehåller stimulanspaketet ett rätt omfattande program för att ytterligare förbättra sysselsättningsläget. De sysselsättningspolitiska åtgärderna beräknas kosta i det närmaste 3 miljarder kronor och stimulanspaketet omkring 2,5 miljarder. Detta stimulanspaket har blivit möjligt tack vare den förbättring av vårt lands ekonomi som har inträtt under år 1978. Denna förbättring är starkare och mera påtaglig än någon hade väntat sig. Både oppositionens och majoritetens prognoser från riksdagsbehandlingen i våras har visat sig vara alltför pessimistiska. Genom en förbättring av det relativa kostnadsläget — i sista hand orsakad av devalveringen i augusti 1977 — har vår internationella konkurrenskraft på nytt kunnat stärkas. Exporten har ökat kraftigt, och vi har kunnat återta en del av de marknadsandelar som vi förlorat under tidigare år. Detta har lett till ett överskott i handelsbalansen i år på ca 6 miljarder kronor och ett prognostiserat överskott nästa år i samma storleksordning. Det här är ett betydande omslag jämfört med vad som har rått under flera år. Det innebär i sin tur att underskottet i bytesbalansen i år kommer att stanna vid ca 7 miljarder kronor. Tolkningen av den s.k. restposten kan möjligen leda till att det faktiska bytesbalansunderskottet visar sig vara ännu mindre. Dessa 2 siffror skall jämföras med de beräkningar som gjorts tidigare i år. I finansplanen i januari beräknades bytesbalansunderskottet till 17 miljarder kronor, och i den reviderade finansplanen i maj i år stannade man för siffran 12 miljarder. I överraskande hög grad har alltså de pessimistiska profetiorna i svensk ekonomi kommit på skam. Samma underskattning av svensk ekonomis förmåga att återhämta sig har funnits hos fackekonomerna. Det s.k. konjunkturrådet konstaterar i sin nyligen utkomna rapport att man gjort en dålig prognos för år 1978. Den största felbedömningen, säger man, knöt an till exportutvecklingen. Exportvolymen ökade långt snabbare än man räknat med. Jag citerar: ”-—-—- den snabba återhämtningen av förlorade marknadsandelar har överraskat. Deprecieringen av kronan tycks ha verkat väsentligt snabbare och mer effektivt än vi vågade räkna med.” Till denna utveckling har naturligtvis också de löneavtal som nåddes i början av året bidragit. Jag har tidigare i riksdagen pekat på värdet av detta. Det blev inte heller som en del ekonomer hävdade att uteblivna stimulanser i början av året skulle leda till ytterligare avmattning. Dessa expansionisters prognosförmåga visade sig vara dålig. Trots att vi inte följde deras råd om ytterligare stora sänkningar av skatter och arbetsgivaravgifter lyckades vi få landets ekonomi på fötter. Jag tror att detta ytterligare visar att nästan alla prognosmakare på det ekonomiska området har underskattat kraften i vår ekonomi att kunna återhämta sig. Det finns också andra illustrationer till denna återhämtning av vårt lands ekonomi. Jag tänker på t.ex. utlandsupplåningen, som ju var ett kärt debattämne förra året. Utlandsupplåningen har nästan helt försvunnit ur debatten och ur socialdemokraternas argumentationsarsenal. Det beror naturligtvis på att vårt behov av att låna pengar glädjande nog har minskat starkt jämfört med förra året. Och det här minskade upplåningsbehovet är naturligtvis en följd av att vi har fått ett större exportöverskott nu och att vi är på väg att få en bättre balans i vår ekonomi. Socialdemokraterna ägnade i debatterna förra året mycket tid åt att måla ut riskerna med den stigande utlandsupplåningen och det därav skapade eventuella beroendet av andra länder. Nu borde man kunna konstatera att de riskmomenten är borta. I själva verket är det så, att inget nytt utlandslån har tagits upp under andra halvåret 1978 och att den totala utlandsupplåningen i år kommer att ligga långt under hälften av vad motsvarande upplåning var 1977. Den av socialdemokraterna så förkättrade devalveringen har naturligtvis på ett verksamt sätt bidragit till detta positiva resultat i fråga om utlandsupplåningen liksom till en lugn valutautveckling under det senaste året. Betyder då detta att vi nu har en ekonomi utan problem? Nej, herr talman, det vore naturligtvis fel att uttrycka saken på det viset. Vi har alltjämt betydande balansproblem. Ett bytesbalansunderskott på 7-8 miljarder kronor —- inte 10 miljarder som påstås i den socialdemokratiska reservationen — är naturligtvis ett problem för ett land med så goda ekonomiska förutsättningar som vårt. Målsättningen att nå balans i våra utrikesaffärer, som ofta strukits under från finansutskottets sida, gäller självfallet fortfarande. Prisstabiliteten är i nuvarande läge en nyckelfaktor. Det kan noteras att vi Nr 54 på ett år har mer än halverat inflationstakten och att målsättningen att Torsdagen den undvika sådana prishöjningar att prisstegringsklausulen i avtalet på den 14 december 1978 privata sektorn skulle utlösas framgångsrikt har kunnat hållas. Tendenserna inför 1979 är emellertid något motstridiga. Konjunkturinstitutet räknar med en lugn inflationstakt. Kjell-Olof Feldt gav i sitt anförande uttryck för en oro för att prisutvecklingen 1979 skulle bli en annan. Det är klart att man mot den bakgrunden känner en viss förvåning över att socialdemokraterna, om de har en annan prisprognos än den konjunkturinstitutet har, nu vill stimulera mera. Den lugna prisutveckling som konjunkturinstitutet räknar med förutsätter dock att den stora likviditet som f. n. finns i bankerna och på andra håll inte tillåts blossa upp i en ny inflationsbrasa. Jag vet att vaksamheten på den här punkten inom regeringen och riksbanken är betydande och att vi kan räkna med att åtgärder för att hålla igen prisstegringarna kommer att vidtas, om vi får uppleva en ny sådan här inflationsbrasa. Ett annat balansproblem i vår ekonomi knyter an till den statsfinansiella situationen. Viarbetar f. n. med ett underskott i statsbudgeten på 40 miljarder kronor eller något mera — ett underskott som visserligen delvis kompenseras av ett överskott på socialförsäkringssektorn och inom kommunerna men som likväl på sikt inger oro. Jag har tidigare i ett par debatter pekat på riskerna med ett bestående stort underskott i statsbudgeten, och jag vill som svar på Kjell Olof Feldts fråga tidigare här i dag säga att det fortfarande gäller. När socialdemokraterna trots det myckna talet om det stora sammanlagda budgetunderskottet nu i sin reservation säger sig inte kunna beakta de statsfinansiella konsekvenserna av sina förslag, måste jag fråga Kjell-Olof Feldt: Ni har väl ändå någon uppfattning? Ni har väl ändå någon möjlighet att räkna på effekten av era egna förslag? Leder inte en sådan rätt enkel huvudräkning till resultatet att det är ett icke obetydligt utgiftspåslag som finns i den socialdemokratiska reservationen? Det skulle vara intressant att höra vad finansutskottets vice ordförande säger på den punkten. Jag vill emellertid, herr talman, starkt stryka under att när vi nu stimulerar vårt lands ekonomi genom åtgärder som kommer att uppgå till ca 2 miljarder kronor — ungefär en halv miljard lägre än vad vi har räknat med från finansutskottets sida — så får detta naturligtvis inte tas till intäkt för att den starka återhållsamhet med statsutgifterna som vi tidigare pläderat för inte längre skulle gälla. Jag tror tvärtom att det är mera viktigt nu än tidigare — nu när vi befinner oss i början av en uppåtgående trend i vårt lands ekonomi — att vi gör vårt yttersta för att nedbringa underskottet i statsbudgeten. Riksdagen har och kommer att ha ett betydande ansvar för att denna återhållsamhet i fråga om statsutgifterna kan uppehållas. Utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är mycket litet och nödvändigheten av sparande påtaglig. De åtgärder för att öka människors köpkraft och för att ge flertalet en förbättrad levnadssituation som nu föreslås måste alltså ses i ett ganska begränsat perspektiv. Vi har alltjämt ett relativt lågt kapacitetsutnyttjande i vår industri. Det innebär att produktionen kan öka och att en stimulans av 1) efterfrågan är möjlig utan att det uppkommer farliga flaskhalsar i ekonomin. Om stimulanserna tar formen av en marginalskattesänkning kan man dessutom räkna med att en ökad vilja till arbetsinsatser uppkommer därigenom och att det i sin tur leder till en ökad produktion och på sikt till ökade resurser för stat och kommun. Ett ytterligare motiv för att nu stimulera ekonomin är naturligtvis att människors privata konsumtion har måst hållas tillbaka för att vi skulle kunna återställa balansen i vår ekonomi och att en förbättring för löntagarna nu bör kunna bidra till ett relativt försiktigt framtida löneavtal. Från dessa utgångspunkter har vi alltså i finansutskottet kunnat tillstyrka regeringens förslag om en stimulans av vår ekonomi med syfte att öka den privata konsumtionen under 1979 med 2,5 96. Konjunkturinstitutet har i sin höstrapport beräknat att konsumentpriserna under 1979 skall stiga med 5 96. Några faktorer som inte kunnat beaktas i konjunkturinstitutets prognos, främst effekten i sänkande riktning på hyreshöjningarna av de av regeringen föreslagna reparationslånen, bör kunna medföra en ännu något lägre prisstegringstakt under nästa år. Förutsatt att sparandet inte förändras jämfört med nu, skulle det då vara möjligt att stimulera den privata konsumtionen med mellan 0,5 och 1 96 med målsättningen att stanna vid en ökning för nästa år på 2,5 94. Flertalet av de förslag som har förts fram i propositionen och i motionerna ligger inom detta intervall, i kronor någonstans mellan 2 och 3 miljarder i stimulansåtgärder från statens sida. Centerpartiet har föreslagit en lägre ram men nu godtagit stimulansåtgärder om sammanlagt ca 2 miljarder kronor. Jag vill emellertid understryka att skillnaderna på den här punkten är ganska små mellan partierna. Skillnaderna ligger inom mindre än 1 miljard kronor vad avser ramen, och jag tror inte heller att skillnaderna är så stora när det gäller val av stimulansåtgärder inom den uppställda ramen.

Det är egentligen bara vänsterpartiet kommunisterna som avviker genom ett stort överbud, som skulle kunna innebära en betydligt större påspädning av vårt lands ekonomi och ett vida större budgetunderskott än övriga förslag. Herr talman! Listan över socialdemokraternas misstag i den ekonomiska politiken skulle i och för sig kunna göras lång. Man ville inte vara med om den åtstramning av den inhemska konsumtionen som åstadkoms bl.a. genom höjningen av momsen 1977. Man ville inte vara med om att ta bort den allmänna arbetsgivaravgiften och därigenom förbättra kostnadsläget för vår industri och öka dess möjligheter att konkurrera med andra länder ute på världsmarknaden. Man motsatte sig devalveringen och utträdet ur valutaormen och sade alltså nej till den anpassning av kostnadsläget som därigenom skedde och till den snabba förbättring av handelsoch bytesbalansen som nu delvis kan avläsas. Socialdemokraterna har inte i dagens debatt påmint om Nr 54 sitt motstånd mot devalveringen och utträdet ur valutaormen, och det tycker Torsdagen den jag är bra. Möjligen kunde man ha hoppats att deras tidigare motstånd skulle 14 december 1978 kunna övergå i ett litet erkännande av den ekonomiska politik som de så intensivt kritiserade ännu för ett halvår sedan men som nu visat sig vara överraskande lyckosam. Socialdemokraterna har också motsatt sig en omläggning av skattesystemet i form av ett inflationsskydd för skatteskalan och en sänkning av marginalskatterna, vilket har inneburit att inflationen nu inte längre automatiskt kan höja skatteuttaget. I nuläget vill socialdemokraterna vidare gå något längre i stimulans av den privata konsumtionen.

Herr talman! Efter detta skall jag kommentera några enskilda punkter i finansutskottets betänkande. I en av de socialdemokratiska reservationerna vill man att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till förmån för vad man kallar en ansvarsfull energipolitik.

Det är ju bl.a. därför som det är så viktigt — vilket har framhållits av folkpartiregeringen — att komma ifrån oljeberoendet och minska den oljeimport som alltjämt utgör en så stor belastning på vår handelsbalans. Vi importerar olja för 40-50 milj.kr. om dagen, och det är naturligtvis en illustration till betydelsen av att ytterligare satsa på inhemska energikällor. Självfallet innebär en utbyggnad av andra energikällor än olja en ökad handlingsfrihet och ett mindre beroende av en enda energikälla och därmed ett bättre utfall av vår handelsbalans. Detta konstaterande bör, tillsammans med den redovisning som näringsutskottet gjort av vad som faktiskt uträttats på energiområdet under senare år, vara ett fullt tillräckligt svar på det yrkande som finns från socialdemokratiskt håll. Jag tycker nog att det i nuläget gör ett litet löjligt intryck att kräva ett tillkännagivande om en ansvarsfull energipolitik. En annan punkt i den socialdemokratiska reservationen gäller inrättande av en strukturfond. Detta yrkande har riksdagen prövat tre gånger tidigare i år. Jag tillät mig vid en av dessa debatter att likna strukturfonden vid galten Särimner, som slaktas och äts upp på kvällen men som står där lika frisk och fet nästa morgon. Jag tror att den karakteristiken duger bra i dagens debatt också. Därutöver vill jag bara påpeka att ett bifall till den socialdemokratiska 15 reservationen om en strukturfond innebär en kostnad för staten på 2 miljarder kronor det här budgetåret. Det redan stora budgetunderskottet skulle alltså därigenom öka med ytterligare 2 miljarder kronor. Herr talman! I slutet av finansutskottets betänkande finns ett kort avsnitt om inkomstfördelning och regional balans, vilket knyter an till en motion från centerpartiet. Vi har velat ansluta oss till hävdandet av dessa målsättningar men samtidigt påpeka att dessa målsättningar ju måste ses tillsammans med andra viktiga målsättningar för den ekonomiska politiken, t.ex. tillväxt, balans i utrikesaffärerna och låg inflation. Utan att ifrågasätta de allmänna målsättningar som nämnts i centerns motioner menar vi att det får ske en vägning mellan olika mål. Vi är inte heller — som motionärerna — övertygade om att en rätt att få utnyttja investeringsfonderna i kombination med annat sysselsättningsstöd är den rätta metoden i den riktningen. Vi tror också att de rörlighetsstimulerande åtgärder som föreslagits av regeringen i nuvarande situation är värdefulla. Socialdemokraterna har utnyttjat sin majoritetsposition i utskottet på den här punkten till en starkt polemisk skrivning i utskottet i fråga om regionalpolitiken, en skrivning som vi inte har kunnat ansluta oss till. Jag har i och för sig svårt att finna någon saklig skillnad mellan vår och socialdemokraternas bedömning på den här punkten. Socialdemokraterna skiljer ut sig genom att de har velat begagna tillfället att ge centerpartiet ett tjuvnyp. Det är i sin tur litet egendomligt i ett tillkännagivande till en regering, som inte längre innehåller några centerpartister. Jag undrar om inte den socialdemokratiska reservationen även i detta avseende är något passerad av verkligheten. Herr talman! Vi kommer inom kort att få en ny diskussion i riksdagen om de ekonomiska förutsättningarna och de ekonomiska problemen i vårt land framöver. Den diskussionen kommer att kunna ske under gynnsammare auspicier nu än tidigare. Den kommer att utgöra ett belägg för att den förmodan som jag framförde i kammaren i våras var riktig — nämligen inte bara att 1978 års ekonomiska läge skulle vara bättre än 1977 års utan också att 1979 i sin tur skulle bli ljusare än 1978. Med hänsyn härtill och till att vi senare på talarlistan får en omfattande diskussion om skatteomläggningen såsom stimulansåtgärd kan jag nu i huvudsak avstå från att kommentera de olika komponenter som ingår i det här stimulanspaketet. När det gäller stödet till barnfamiljerna vill jag bara säga att det är riktigt att man i ett stimulanspaket av detta slag gör en specialdestination till barnfamiljerna i form av höjda barnbidrag. I valet mellan en förbättring av barnbidragen och en höjning av bostadsbidragen tycker jag det är riktigt att i nuvarande läge välja en höjning av barnbidraget, dels därför att den ger en stimulans till alla barnfamiljer, dels därför att bostadsbidragen höjs vid nyår genom ett av riksdagen redan tidigare fattat beslut. En ytterligare höjning av bostadsbidragen skulle dessutom — som påpekats av Kommunförbundet — kunna få besvärande verkningar på balansen i kommunernas ekonomi, och vi har ju i enighet uttalat oss för en lugnare och mera balanserad expansionstakt för kommunerna. Carl-Henrik Hermansson påstod att vi hade uttalat oss föratt kommunerna Nr 54 inte skulle få expandera alls. Detta påstående är felaktigt. Vi har sagt att den Torsdagen den kommunala expansionstakten bör stanna vid 3 96 per år. 14 december 1978 Barnfamiljerna kommer alltså under 1979 att få förbättringar både på bostadsbidragssidan genom ett tidigare beslut och på barnbidragssidan genom dagens beslut. Finansutskottet tillstyrker således regeringens förslag om en viss stimulans av den privata konsumtionen under nästa år. Med hänsyn till de relativt smala marginaler som det trots allt är fråga om mellan underutnyttjande och överefterfrågan i svensk ekonomi bör stimulansen vara relativt begränsad. Den av finansutskottet förordade politiken syftar — nu liksom tidigare — till att återställa balansen i samhällsekonomin. Ett bifall till utskottets riktlinjer innebär ett fullföljande av en framgångsrik och ansvarsfull ekonomisk politik —en politik som gavs sina huvudlinjer av den tidigare trepartiregeringen och som nu i ett ekonomiskt gynnsammare skede fullföljs av folkpartiregeringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på alla punkter utom punkten 21, där jag yrkar bifall till reservationen 3.
Herr talman! Jag måste göra en kommentar till det Björn Molin kallar procedurfrågan men som är någonting mycket mera. Det taktiska manövrerandet under behandlingen av det här ärendet har bestått i att borgerliga partier i utskottet har tillåtits eller tillåtit sig att först rösta för regeringsförslaget och därmed skapa formella majoriteter och sedan avge det man kallar särskilda yttranden men som i realiteten är reservationer. Den tolkningen har ju gjorts både av Nils Åsling i finansutskottet och av moderaterna i skatteutskottet. Ett resultat av detta är att finansutskottets riktlinjer för den ekonomiska politiken i sak underkänts av majoriteten i skatteutskottet. Ett annat är att riksdagen i realiteten är djupt oenig i sak och friskt opponerar sig mot regeringsförslaget. Därför tycker jag att de litet magistrala uttalanden som gjordes i slutet av Björn Molins anförande om bredden och tyngden i folkpartiregeringens politik är synnerligen litet motiverade. Sedan undrar jag varför inte finansutskottets ordförande hade något att säga om hur finansutskottet i framtiden tänkes arbeta. Skall vi i fortsättningen göra så som har hänt den här gången, då är det inte mycket värt med grundlagens föreställningar om finansutskottets uppgift i de ekonomiska frågorna. Sedan måste jag fråga Björn Molin: Vilken vaksamhet finns det nu i kanslihuset med avseende på likviditetssituationen och de konsekvenser den kan få för inflationsutvecklingen? Björn Molin säger att han vet att åtgärder kommer att vidtas om inflationen ökar igen. Jag måste fråga honom: Vilka åtgärder är det herr Molin redan nu känner till? Varför kan de inte redovisas i dag inför riksdagen? Björn Molin frågar: Kan man inte räkna fram en icke obetydlig utgiftsök 77 Nr 54 ning av de socialdemokratiska förslagen? Jovisst, precis på samma sätt som Torsdagen den man kan räkna fram en icke obetydlig utgiftsökning av regeringsförslaget, av 14 december 1978 skatteutskottets förslag och andra utskotts förslag. Men i motsats till regeringen och i motsats till utskottsmajoriteten säger vi socialdemokrater klart ifrån att vi i januari, när vi har regeringens budgetförslag på riksdagens bord, också måste beakta konsekvenserna av de beslut som tas här nu och av budgetläget i stort. Björn Molin säger, och det är inte första gången, att han också är orolig för budgetunderskotten och den närmast astronomiska uppgången av statsupplåningen. Men vad är den oron värd? Herr Molins budgetminister lovar bara nya skattesänkningar. Om den här oron skall ha något innehåll, måste den ju någon gång övergå i ett ansvarstagande för de faktiska konsekvenserna av den politik som förs. Riskerna vi står inför och perspektiven är i dag djupt oroande. Min förhoppning är att folkpartiregeringen i januari, när den lägger fram sitt budgetförslag, skall göra någonting som minskar oron och riskerna för framtiden.

Herr talman! Finansutskottets ordförande vill söka göra skillnaderna i inställning och politik mellan de olika partierna i dagens läge till en fråga om skillnader i de belopp med vilka partierna sägs vilja stimulera den svenska ekonomin. Vpk vill ge den största stimulansen, säger man, så kommer socialdemokraterna och därefter folkpartiet och moderaterna. Centern vill försöka skilja ut sig genom det lägsta beloppet. Centern säger sig frukta en inflationsartad utveckling, om stimulansen blir för stor. Jag vill ta upp det här resonemanget till granskning, för jag anser det inte hållbart. Men först några ord om centerpartiets speciella inställning. Den förefaller vid första anblicken ologisk, eftersom detta parti i regeringsställning varit oerhört slösaktigt när det gällt statens utgifter. Ingen industriminister i modern tid har väl öst ut så många miljarder som herr Åsling hann göra på två år. Vid närmare granskning finner man emellertid att centerpartiets inställning är sammanhängande och logisk, vilket jag vill erkänna. Det är till de kapitalistiska företagen man vill ge pengar, inte till de arbetande människorna. Så var det när man satt i regeringen och så är det också nu. Argumentet om inflationsfaran förefaller emellertid att pressas en smula när Sverige, som vi vet, har stor arbetslöshet och lågt utnyttjande av produktionsapparaten. Det stora problemet i dag är ju den arbetslöshet som sammanhänger dels med konjunkturkrisen, dels med mera långsiktiga krisfenomen inom kapitalismen. Att med olika medel söka åstadkomma ett ökat utnyttjande av alla produktiva resurser måste i det läget vara riktigt. Varje annan politik leder ju till stora förluster. Men det kan inte vara tillfredsställande att bara jämföra de summor som partierna vill satsa i stimulanssyfte. Det avgörande är den klassmässiga aspekten, det avgörande är hur dessa pengar satsas. 78 Vpk vill satsa på en förbättring av lönarbetarnas, barnfamiljernas och pensionärernas standard. Vi vill ta bort indexregleringen av skatten. Viärmot Nr 54 subventioner till företagen, som de övriga partierna vill ha. Vi är mot Torsdagen den xapitalexporten och vill begränsa valutautströmningen till utlandet. 14 december 1978 Det är alltså fel att, som herr Molin gör, påstå att vi vill ha ett större budgetunderskott.

Herr talman! Får jag först säga, med anledning av den fråga herr Hermansson avslutningsvis framförde, att visst finns det en skillnad mellan olika typer av stimulansåtgärder när det gäller effekten. Jag är t.ex. positivt inställd till stimulansåtgärder som har karaktären av marginalskattesänkning, därför att de bidrar till att stimulera arbetsviljan, och detta har positiva effekter på produktionen, medan det naturligtvis finns andra stimulansåtgärder som i och för sig —t.ex. av sociala skäl — är angelägna men som inte har samma positiva effekt på produktionen utan enbart är en konsumtionsstimulans. Får jag sedan säga till Kjell-Olof Feldt att jag skall gärna hålla med om att den procedurordning som finns fastlagd när det gäller budgetbehandlingen i riksdagen kan diskuteras. Jag kan också hålla med om att erfarenheterna härvidlag innebär att det finns risker för att tanken med, som Kjell-Olof Feldt uttryckte sig, en sammanhållen prövning av hela budgeten delvis kan bli förfuskad. Men det är en sak, Kjell-Olof Feldt. En helt annan sak är att stå här och säga att vi skulle genom taktiska manövrer och fiffel ha åstadkommit ett beslut i en viss riktning. Det var den typen av resonemang som jag väldigt bestämt ville avvisa, och jag menar att de som framför påståenden och insinuationer av det slaget får också visa konkret vad det är för fel som har begåtts. Jag skall gärna vara med om att diskutera en ändring av de regler vi har, men jag vidhåller bestämt att vi har icke i något avseende avvikit från reglerna. Jag sade inte att det finns risk för att den likviditet vi har i vår ekonomi skall slå över i en inflation. Jag sade att jag inte alls är säker på detta. Om den situationen skulle uppträda — och vi alltså skulle få en väsentligt högre prisstegringstakt 1979 än den konjunkturinstitutet förutser — då utgår jag ifrån att regeringen och riksbanken vidtar åtgärder. När det sedan gäller budgetunderskottet vill jag upprepa att man här fört ett långvarigt tal om riskerna med ett stort budgetunderskott. I det avseendet tror jag att Kjell-Olof Feldt och jag är ense om att det finns betydande risker med ett bestående stort budgetunderskott. Då menar jag att det borde leda till två saker. Dels borde det leda till att man från socialdemokraternas sida är beredd att stödja det uttalande som finns i finansutskottets betänkande om stor återhållsamhet med nya kostnadskrävande reformer, dels borde det leda till att man i sina egna förslag visar återhållsamhet just då det gäller reformer 179 som leder till en ökning av statsutgifterna. Ingetdera gör man emellertid i denna omgång. Man säger bara: Vi kan inte i det här läget beräkna effekterna på statsfinanserna av de förslag som vi för fram. Men nog måste ni väl i alla fall kunna räkna ihop det så mycket att ni kan konstatera att det medför en ökning av statsutgifterna och därmed av budgetunderskottet!

Herr talman! Björn Molin har missförstått mig. Det är inte matematiken som är problemet. Vi kan räkna ut att folkpartiregeringens förslag kostar 2,5 miljarder och vårt kostar 3 miljarder. Frågan är vilka statsfinansiella konsekvenser som skall dras av detta. Det är i dag inte möjligt att avgöra detta när regeringen inte avslöjar något om det statsfinansiella läget och det perspektiv som kommer att redovisas om några veckor för riksdagen. Det är detta det gäller. Det är taktik om man åstadkommer en parlameniarisk situation där två partier kan både rösta för och opponera sig emot ett och samma förslag i en och samma politik. Då har riksdagen hamnat i en ganska omöjlig situation, och regeringen har misslyckats med sin uppgift att skapa ett parlamentariskt underlag i sak för sin politik. Riksdagen är i dag djupt splittrad av den ekonomiska politiken och skatterna, och detta kan få ganska ödesdigra konsekvenser under våren när vi skall behandla statsbudgeten och alla dess tusentals anslag. Jag tror att också Björn Molin inser detta. Sedan upprepar han att politiken varit överraskande lyckosam. Ja, man måste ha lågt ställda förväntningar för att säga det. Men Björn Molin går helt förbi problemet med de sjunkande industriinvesteringarna, den svaga utrikesbalansen, att det kan ta oss åtta år enligt långtidsutredningen innan vi återvinner den. Och han sade inte ett ord om det förhållandet att en stor mängd människor i dag går arbetslösa, i beredskapsarbeten eller utbildning därför att det inte finns jobb för dem. Sedan går Björn Molin med ett litet animalt skämt förbi vårt förslag om en strukturfond. Det må vara att hans känsla för humor sviker honom. Men det viktiga är att regeringen inte redovisar någon som helst idé om hur själva basen för vår välfärd, dvs. industrins utbyggnad och förnyelse, skall klaras. Inte heller utskottets talesman gör detta. Då är det inte skämt om strukturfonden som man vill höra utan frågan är hur vi 1979 reellt skall kunna vända utvecklingen när det gäller investeringarna. Slutligen, herr talman, säger Björn Molin att det är löjligt att kräva en ansvarsfull energipolitik. Ja, löjet är i så fall helt på vår sida, Björn Molin. Att efter kärnkraftscirkusen i den borgerliga trepartiregeringen nu tro att vi utan vidare, enbart därför att energiministern heter Tham i stället för Johansson, skall få en ansvarsfull och långsiktigt genomtänkt energipolitik är faktiskt för mycket begärt. För några eller något parti måste folkpartiregeringen i så fall köra över, och den berömda mittensamverkan måste få någon knäck i sin bas för att det skall bli en ansvarsfull energipolitik. Men över denna för folkpartiet centrala fråga väljer Björn Molin att låta löjets skimmer falla.

Om jag får återgå till herr Molin var det bra att han medgav att olika typer av stimulansåtgärder självfallet har olika effekt, men det är en sådan diskussion jag saknar i finansutskottets betänkande. Där har man bara slagit ihop de olika partiernas förslag, gjort prutningar och tillägg på olika poster och fått fram en totalsumma, och så jämför man totalsummorna utan att göra någon kvalitativ värdering av innehållet i de olika förslagen. Det tycker jag är felaktigt. Jag vill erinra om bakgrunden litet mer, eftersom denna inte blivit klargjord under debatten. Kapitalismen är som vi alla vet ett utomordentligt slösaktigt system, och det framkommer ju i utomordentligt hög grad under den nuvarande ekonomiska krisen. Den nya långtidsutredningen illustrerar också detta. Enligt dess beräkningar fanns det 1977 en produktivitetsreserv inom industrin på 14 96. När det enbart gällde vad man kallar kapitalsidan uppskattades den effektiva lediga kapaciteten till inte mindre än 20 96. Kapitalismen dömer hundratusentals människor i vårt land till arbetslöshet, och den kan inte utnyttja en väsentlig del av det kapital av produktionsmedel som har skapats. Men det är i detta läge man måste diskutera vilka åtgärder som skall vidtas för att få till stånd ett bättre utnyttjande av arbetskraft och andra produktiva resurser. Det är i det sammanhanget man måste sätta in det krav som vpk ställt om att man skall godta en plan för att skapa 100 000 nya arbeten på 12 månader. Där har vi redogjort för hur man skall möjliggöra sådana insatser. Antagandet och genomförandet av en sådan plan skulle ha en utomordentligt positiv effekt för utvecklingen av hela den svenska ekonomin.

Herr talman! Jag sade naturligtvis inte att det var löjligt att kräva en ansvarsfull energipolitik. Det hörde nog Kjell-Olof Feldt också. Jag sade att jag inte förstod vad det skulle vara för glädje med att nu kräva ett tillkännagivande av en ansvarsfull energipolitik där man inte gör några ytterligare preciseringar. 81 Jag hade inga nya argument att anföra mot strukturfonden — det skall jag gärna erkänna — men Kjell-Olof Feldt hade heller inga nya argument att anföra för den. Vi har diskuterat saken tre gånger tidigare här i kammaren. Jag har sagt, Kjell-Olof Feldt, att det har skett en återhämtning i den svenska ekonomin. Vi är enligt min mening i hög grad på väg till en situation, där det blir bättre balans. Jag undrar om socialdemokraterna verkligen vill förneka detta. I reservationen står det i och för sig några ord om att produktionen och handelsbalansen har utvecklat sig mera positivt än man hade anledning att räkna med i våras. Det är ju ett litet erkännande av att här skett en förändring till det bättre, men någon annan förklaring än lagerutvecklingen vill socialdemokraterna inte nämna i sin reservation. Men enligt min mening är det ändå obestridligt att den ekonomiska politik som började föras under våren 1977 givit mycket positiva resultat. Den har lett till att vi fått en bättre konkurrenskraft, den har medfört en oväntat kraftig ökning av exporten, den har medfört ett överskott i handelsbalansen mot ett underskott förra året, den har inneburit att underskottet i bytesbalansen sjunkit mycket påtagligt och beräknas nu stanna vid ungefär 7 miljarder kronor, medan socialdemokraterna i sin reservation nämner ett något högre tal. Inflationen är vida lägre. Arbetslösheten ligger fortfarande på en relativt hög nivå, men vi har anledning att räkna med en lägre arbetslöshet under 1979. Detta är väl positiva resultat av den ekonomiska politik som förts och måste väl i all rimlighets namn kunna beskrivas som en återhämtning på vägen till en sund ekonomi. Jag vill tillägga att denna återhämtning inte hade kommit till stånd eller i varje fall inte blivit lika stark om vi hade följt socialdemokraternas rekommendationer. Då hade vi avstått från att ta bort löneskatten, då hade vi avstått från att devalvera, då hade vi varit kvar i valutaormen och då hade vi haft problem med kostnadsläget. Vi hade icke kunnat öka vår export i den utsträckningen, vi hade haft större underskott i handelsoch bytesbalansen och ett större behov av att låna pengar utomlands. Då hade vi inte kunnat få uppleva samma lyckosamma resultat som vi nu kan se. Till sist, herr talman. I procedurfrågan vill jag bestämt avvisa Carl-Henrik Hermanssons antydan om att vi inte skulle ha rena händer. Vad jag upprepat två gånger här är att det inte begåtts några formella fel vid handläggningen, så jag har även i det avseendet rena händer, herr Hermansson, och det tror jag att herr Feldt också har. Vad jag däremot sade var att nuvarande procedurordningen i riksdagen, grundlagen och riksdagsordningens tillämpningsbestämmelser, ger all rätt för dem som i en förberedande votering fått sitt förstahandsyrkande avslaget att vid huvudvoteringen rösta på och reservera sig för sitt andrahandsyrkande. Det är obestridligt.